Herr talman! Först ber jag att få tacka hans excellens herr utrikesministern för svaret på min enkla fråga. Eftersom jag formulerat min fråga mycket allmänt är det naturligt att jag fått ett allmänt svar. Orsaken till den allmänna formuleringen av min fråga är av konstitutionell natur. Jämlikt 8 90 regeringsformen äger vi inte rätt att här i kammaren diskutera ett enskilt ärende. En generalkonsuls uppgifter är huvudsakligen av praktisk natur, säger utrikesministern i svaret. Det är väl riktigt. En generalkonsuls uppgift är att verka för ökat handelsutbyte mellan hemlandet och det land han representerar. Detta innebär att en grekisk generalkonsul kommer att verka mot den »handelsbojkott» som vårt land företagit mot Grekland. På sätt och vis innehär det också att en grekisk konsul agerar mot den politik som Sverige bl.a. har fört i Europarådet. Vidare är det konsulns uppgift att tillvarata grekiska medborgares intressen i Sverige. Det är ju fullt legitimt, och mot det har väl ingen några invändningar att göra. Erfarenheterna från Sverige är i det fallet inte heller oroväckande, men vi har fått rapporter från andra europeiska länder som säger att de grekiska generalkonsulaten har använts som spioncentra för den illegala regimen i Grekland. Därför kan det ifrågasättas huruvida de konsuler som finns i dessa länder verkligen tillvaratar de grekiska medborgarnas intressen. Jag vill gärna understryka att en konsuls uppgift skall vara av praktisk natur. En utländsk konsul i Sverige skall verka för att hjälpa sitt lands medborgare under deras vistelse hos oss.

Herr talman! Det är helt riktigt att vi inte har någon officiell svensk handelsbojkott mot Grekland; det är jag fullt på det klara med. Men icke förty kan man glädjande nog konstatera att svenska folket bedriver en form av handelsbojkott mot Grekland och att vår turistström till Grekland väsentligt har reducerats. Jag ser detta som något mycket positivt och som ett uttryck för den avsky svenska folket känner inför den utveckling vi fått bevittna i Grekland. Ja, visst är det bättre att vi får en hederlig svensk som representant för Grekland i vårt land än en grek, som är ett direkt verktyg för den grekiska juntan. Men man kan verkligen ifrågasätta hederligheten hos tilltänkta konsuler som gör uttalanden i press och massmedier över huvud taget med följande innehåll: »— När jag kom till Grekland första gången 1963 var allt lugnt och behagligt. Alla greker satt på kaféer och samtalade. Greken är lite besvärlig att få att arbeta. Om man jämför det med bilden jag har av Grekland idag är det en stor skillnad.» Den nya illegala militärjuntan i Grekland skall alltså enligt denne »hederlige» svensk ha fått till stånd en väsentlig förbättring i det grekiska kynnet. Herr talman! Jag ifrågasätter om det är en riktig beskrivning av förhållandena i Grekland som denna person lämnat till press och övriga massmedier.

Herr talman! Först vill jag tacka utrikesministern för det klarläggande svaret på min fråga. Den framställdes mot bakgrunden av en aktuell händelse, men har en principiell innebörd. Vi ställer, med rätta, stora krav på cheferna för våra utländska beskickningar och deras medarbetare. Det är naturligtvis en grannlaga uppgift att på olika håll i världen — bl.a. inför organisationer, inför affärsintressen och massmedia -— verka som exakta uttolkare av den svenska politiken. Av den som skall ge korrekta informationer krävs goda kunskaper. Det framgår av utrikesministerns svar att man vidtagit en rad åtgärder i syfte att tillmötesgå dessa krav och att ytterligare åtgärder förbereds. Jag utgår från att den som utomlands har att företräda svenska intressen känner ett mycket starkt behov av fortlöpande informationer om den svenska debatten. Därför hälsar jag med största tillfredsställelse beskedet att de dagliga telegrafiska mnyhetssammandragen skall byggas ut. Inom politiken hemma och utomlands sker snabba scenförändringar. I en ny politisk situation, exempelvis när vi diskuterar frågan om den svenska vapenexporten, är det för opinionsbildningen utomlands angeläget att korrekta uppgifter kan lämnas mycket snabbt. Det kan naturligtvis i en ny och till spetsad situation ligga nära till hands att beskickningstjänstemännen identifierar sig med svenska handelsintressen och svenska exportkretsar. Desto större vikt måste vi då lägga vid de grundläggande värderingar som vår politik bygger på. Mot denna bakgrund vill jag beteckna utrikesministerns svar som mycket tillfredsställande.

Herr talman! Innan denna dag är slut kommer ytterligare cirka 14000 biafraner att ha skjutits eller svultit ihjäl. Inom det område där striderna pågår finns omkring 5 miljoner människor. Om ingenting sker som innebär att striderna upphör eller att svälten stoppas, kommer denna befolkning att vara utrotad inom ett år. Det är mot denna bakgrund och med hänsyn till vad man vet beträffande de begränsade möjligheterna att åstadkomma några livsmedelssändningar i fortsättningen en illusion och ingenting annat att tro att man kan åstadkomma något annat än en kort, uppehållande manöver den vägen. Vad som måste till är en politisk lösning; annars är katastrofen ett faktum. Båda sidorna i Nigeria, Biafra och La Sosregeringen, är låsta i sina positioner, och stormakterna är lika handlingsoförmögna. I detta läge kan det enligt min mening finnas en möjlighet för en neutral stat som Sverige att spela en roll. Den lösning jag tycker att vi skall arbeta för — jag är ledsen att utrikesministern avvisar den som så helt orealistisk är ett stopp för vapensändningarna till både den federala regeringen och Biafra som eit första steg mot vapenstillestånd och förhandlingar. Många bedömare anser att det inte är sannolikt att stormakterna själva kommer att ta något sådant initiativ — jag tänker närmast på England, Frankrike och Sovjet — men att de mycket väl kan tänkas acceptera ett vapenembargo, om initiativet kommer från något annat håll. Det är riktigt att OAU — som utrikesministern nämner — har uttalat sig på ett sådant sätt att man kan förmoda att organisationen skulle vara mot ett initiativ till vapenembargo. Detta uttalande gjordes emellertid i september, och sedan dess har situationen ytterligare förvärrats. Det är inte längre möjligt att diskutera det som sker i Biafra som en intern nigeriansk angelägenhet; det rör sig om den största mänskliga tragedi vi bevittnat efter andra världskriget. Jag tror inte heller att den pessimism, som Torsten Nilsson ger uttryck för när han menar att ett initiativ av detta slag från svensk sida skulle omöjliggöra fortsatta livsmedelssändningar, i alla lägen måste vara berättigad. Det är en sak, om vi skulle ensidigt kräva ett stopp för vapenleveranser till den federala regeringen, men om vi intar en neutral position och eftersträvar vad även den afrikanska enhetsorganisationen och hela världsopinionen önskar, förutsättningar för förhandlingar, har jag svårt att tänka mig att vi därmed skulle omintetgöra våra möjligheter att också under tiden hjälpa humanitärt.

Herr talman! Utrikesministern säger att vi måste hålla oss till de realiteter som föreligger. Det var det jag försökte göra när jag gav uttryck för en viss pessimism beträffande möjligheterna att under någon längre tid hålla cirka fem miljoner människor, eller kanske ännu flera, vid liv genom luftsändningar av livsmedel vilka dessutom skall utföras under mycket svåra flygförhållanden. Planen måste landa på flygfält som utsätts för ständiga bombardemang från den federala sidan. Det är klart att det är fullständigt otänkbart att vi den vägen skulle kunna göra mycket mera än en ganska begränsad insats. Därför menar jag att den utväg som nu är realistisk att diskutera, om man vill åstadkomma något som innebär att man hejdar en omfattande människoutrotning i detta land, är en politisk lösning av problemet. Om vi ser på de andra stater som skulle kunna komma i fråga, finner vi att t.ex. England inte kan ta något initiativ; det kan rent av vara en fördel att England inte fjärmar sig från den federala regeringens sida utan har kvar sina påtryckningsmöjligheter. Sovjetunionen kan självklart inte heller ta något initiativ av samma skäl, eftersom också Sovjet levererar vapen till området. USA har på olika sätt ställt sig på den federala regeringens sida. Den afrikanska enhetsorganisationen, som vore en annan part som kunde tänkas ta ett initiativ, har också mer eller mindre ställt sig på den federala sidan. De länder som skulle kunna göra någonting är de neutrala. De skulle kanske kunna åstadkomma ett diplomatiskt initiativ, som ledde till ett vapenembargo, vilket väl måste vara förutsättningen för förhandlingar i framtiden. Jag vet också att det inom exempelvis regeringspartiet i Kanada finns starka intressen för att åstadkomma en sådan lösning. Men det är mycket möjligt att man från kanadensisk sida menar sig vara alltför nära lierad med England för att vilja ta några initiativ själva. Det är dock sannolikt att man skulle välkomna ett initiativ exempelvis från Sveriges sida. Det är självklart att utrikesministern här inte kan redogöra för eventuella Planer på ett initiativ, men det vore bra om han inte helt avvisade tanken.

Herr talman! Herr Nordgren har frågat mig när den av 1965 års riksdag beslutade utredningen om samordning och förenkling av de uppgiftsoch uppbördsskyldigheter som av det allmänna ålägges företagen kommer att tillsättas. Sedan de tidigare planerade reformerna av uppbördsväsendet numera genomförts är nu den lämpliga tidpunkten inne att påbörja den avsedda utredningen. Direktiven är sedan någon tid under utarbetande i finansdepartementet. Jag avser att föreslå Kungl. Maj:t att tillsätta utredningen så snart detta arbete slutförts.

Herr talman! Fru Nettelbrandt har frågat mig när förslag till förbättrade skatteregler för folkpensionärer kommer att föreläggas riksdagen. Frågan är föremål för övervägande inom regeringen. Något besked om dag för framläggande av eventuella förslag kan inte nu anges. Jag vill i detta sammanhang erinra om att riksdagen nyss antagit ett av regeringen framlagt förslag om förbättrade möjligheter till extra avdrag för nedsatt skatteförmåga. Detta beslut kommer att innebära en förbättring för vissa folkpensionärer redan i fråga om det innevarande inkomståret.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Den förbättring som de ökade möjligheterna till extra avdrag för nedsatt skatteförmåga kommer att medföra är obestridlig men är en detalj i sammanhanget och rör inte hela den fråga som jag har ställt. Beträffande själva frågeställningen är finansministerns svar dess värre synnerligen magert. I början av detta år ställde herr Wedén en interpellation i denna fråga. Han fick i sitt svar av finansministern en hänvisning till pensionsförsäkringskommittén som skulle komma att framlägga förslag. Någon motsvarande hänvisning gör inte finansministern nu. Kommittén har under våren, såvitt jag förstår, framlagt förslag i de delar som kan avse just denna fråga. Det vore av intresse att med anledning därav få frågan något belyst. Denna fråga är mycket gammal och har varit föremål för upprepade motioner i riksdagen. Det var verkligen med stor glädje som vi inom bevillningsutskottet i början av år 1967 kunde konstatera att enighet kunde upp nås kring denna fråga. En fullständigt enig riksdag fattade också i början av det året ett beslut. Vad var då innebörden i detta? Jo, man hänvisade till att frågan är komplicerad, men man sade också att den snarast borde bli föremål för en utredning. Vidare ansåg man det tänkbart att lösa denna fråga inom ramen för utredningen om definitiv källskatt. Riksdagen angav av vilket skäl man inte ansåg det vara förenat med några principiella betänkligheter att lösrycka denna speciella fråga för en tidigarehandläggning inom utredningen. Riksdagens handläggning resulterade i en direkt hemställan om en skyndsam utredning varvid man särskilt hänvisade till den definitiva källskatten. Det är under sådana förhållanden märkligt att det snart två år efter detta eniga beslut ännu inte finns någon utredning att hänvisa till och att förslag om regler inte finns framlagda. Enligt vad jag har mig bekant gäller grundlagen fortfarande, och i den finns alltjämt en bestämmelse om att svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta utövas av riksdagen. Regeringen bör därför ta särskilt allvarligt på frågor som rör just beskattningsrätten.

Herr talman! Herr Wikner har frågat om jag kommer att vidta åtgärder som i större utsträckning än hittills ger möjligheter för ortsbefolkningen och Frågan om ökat fritidsfiske i de av herr Wikner angivna vattnen har i väsentliga delar behandlats i betänkanden av fritidsfiskeutredningen och rennäringssakkunniga. Då betänkandena och remissyttranden däröver för närvarande bereds inom jordbruksdepartementet är jag inte beredd att nu närmare besvara herr Wikners fråga.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

De är dock mycket viktiga, och mer demokratiska regler måste genomföras. Min inställning till frågan om fjällfiskevatten kan jämställas med min inställning till jaktfrågorna. Av urgammal hävd har människorna rätt till fiske. De bästa fiskevattnen bör därför inte förbehållas dem som har råd att betala dyra arrenden. Jag hoppas att många delar denna min inställning. Fjällfiskevattnen räknas till de bästa fiskevattnen. Herr talman! Jag vet att samer, som driver fjällrenskötsel, enligt renbetslagen äger rätt att jaga och fiska på utmark dels inom Norrbottens och Västerbottens läns lappmarker ovan odlingsgränsen samt på renbetesfjällen i Jämtland under hela året, dels också inom lappmarkerna nedanför odlingssränsen under den tid fjällappar äger att där uppehålla sig med sina renar. Jag vill understryka att jag inte är ute för att ta ifrån lapparna deras fiskevatten. Jag vet också att områdena i Norrbottens och Västerbottens fjälltrakter ovan odlingsgränsen liksom de s.k. renbetesfjällen i Jämtland ägs dels av kronan, dels av enskilda. Respektive länsstyrelser har rätt att efter samernas hörande upplåta vissa områden för fritidsfiske, således mot avgifter. Men då det gäller Jämtlands län är det endast cirka 20 procent av kronans fiskevatten som upplåtes till sportfiske. Jag tror mig också veta att en del mycket goda fjällfiskevatten utarrenderas till kapitalstarka svenskar och utlänningar. Det är detta jag vill komma åt. Man borde utarrendera dessa fiskevatten till kommunerna och deras turistnämnder — då kanske man kunde få så hyggliga priser, att allmänheten fick möjlighet att använda dessa fiskevatten. Jag hoppas verkligen att fritidsfiskeutredningen skall föranleda en proposition. När kommer i så fall den propositionen, herr statsråd?
Herr talman! Den sista frågan har herr Wikner inte ställt förut. Jag kan emellertid svara att jag hoppas att vi skall kunna ta ställning till fritidsfiskeutredningens förslag i så god tid, att proposition i ärendet kan föreläggas nästa års riksdag.
Herr talman! Vad jag ville ha reda på var just, om en proposition kommer. Jag har faktiskt hört att fritidsfiskeutredningens resultat skulle vara så magert att det inte kunde ligga till grund för någon proposition. När jag nu hört att det skall framläggas en proposition hoppas jag få återkomma med ytterligare synpunkter i denna fråga.

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat när en översyn kommer att göras av kungörelsen om statligt stöd till jordbrukets rationalisering samt av tillämpningsföreskrifterna för densamma med särskilt beaktande av norrlandsjordbrukets behov av förbättrade stödåtgärder. Kungörelsen om statligt stöd till jordbrukets rationalisering trädde i kraft den 1 juli 1967. Erfarenheterna har hittills inte gett anledning till översyn av kungörelsen. Lantbruksstyrelsen utfärdade i januari i år preliminära anvisningar rörande tillämpningen av kungörelsen. Inom styrelsen pågår en överarbetning av dessa anvisningar, vilka bl.a. omfattar det särskilda stödet till rationalisering av jordbruket i Norrland. Denna beräknas vara färdig i början av nästa år.

Herr talman! Jag ber först att få tacka jordbruksministern för svaret. Jag har ställt denna fråga mot bakgrunden av nu kända erfarenheter och det vitala intresse denna fråga har för människorna i de nedläggningshotade bygderna. Ett annat skäl är det förhoppningsfulla uttalande statsminister Erlander gjorde under valrörelsen, att han kunde tänka sig en omprövning av rationaliseringskungörelsen och dess tillämpningsföreskrifter. Av det svar jag nu fått framgår också alt det pågår en överarbetning av anvisningarna, vilka bl.a. omfattar det särskilda stödet till jordbruket i Norrland. Jag ber att få tacka för det positiva beskedet. För att hålla mig till den konkreta frågeställningen vill jag framhålla, att det nu börjar finnas utarbetade prognoser och kartläggningar hos lantbruksnämnderna, som ger en ganska god bild av hur förhållandena på landsbygden kommer att se ut när nedläggningsplanerna har genomförts. Har man varit i tillfälle att ta del av dessa planer — i den mån de offentliggjorts — förstår man att dessa hos de berörda människorna har skapat oro för tryggheten och framtiden. Deras framtida öden ligger i händerna på lantbruksnämnderna, som efter eget bedömande ringat in byar och hela socknar som belagts med dödsförklaringens stämpel utan att människorna beretts tillfälle att ge sin syn på problemet. även om det här är fråga om prognoser så är denna stämpel — vare sig den är blå eller röd — tillräcklig för att stoppa all utveckling för bygden i fråga. Det är förståeligt om berörda människor känner oro inför en sådan utveckling. Den hårda nedläggningspolitik, som nu framträder så markant och som tilllämpas med stöd av gällande tillämpningsföreskrifter, skapar många mänskliga problem som myndigheter och samhället inte alltid kan beakta. Jag undrar om de överföringsvinster som skulle bli resultatet av denna jordbruksrationalisering hittills bestått i något annat än att friställda jordbrukare hamnat i arbetslöshetsköerna. För Norrlands vidkommande är en mjukare tillämpning av anvisningarna angelägen eftersom utslaget där blir stort och verkningarna för framtiden oöverblickbara. Det behövs en generösare kreditgivning. Det kombinerade jordoch skogsbruket måste ges prioritet. All erfarenhet hittills har visat att det är de bästa driftsnormerna i Norrland och familjejordbruket som måste utgöra riktmärket för en sådan framsynt politik. Jag hoppas att man vid den överarbetning som jordbruksminis tern i dag aviserat kommer att beakta de synpunkter jag här har anfört.
Herr talman! Jag finner det angeläget att rätta till ett missförstånd. Det är inte så, herr Eriksson i Bäckmora, att statsministern uttalat att kungörelsen skulle omarbetas. Däremot har han uttalat att om erfarenheterna skulle visa att det var nödvändigt att göra det, så skulle man inte tveka inför den uppgiften. Sedan man nu sett resultatet av det första årets verksamhet har man väl — det tror jag att jag vågar säga — allmänt blivit på det klara med att även den nya kungörelsen medgivit en successiv rationalisering. Det förhåller sig inte alls så, att de nya bestämmelserna omöjliggjort ett successivt uppbyggande av företagen. Jag skall inte i dag anföra några siffror, men jag är säker på att herr Eriksson i Bäckmora, om vi satte oss ned och gick igenom materialet, skulle ge mig rätt i att rationaliseringskungörelsen inte hindrat mindre företag att få stöd. Med tillämpningsföreskrifterna förhåller det sig något annorlunda. Det är mycket svårt att utforma föreskrifterna på sådant sätt, att det inte råder någon tvekan om hur man skall handla i det enskilda fallet. Det har varit svårigheter, och därför valde också lantbruksstyrelsen att göra tillämpningsföreskrifterna preliminära, naturligtvis med tanke på att det kunde bli nödvändigt att se över dem. Man har nu också inbjudit berörda parter att framlägga sina synpunkter för att man skall kunna åstadkomma en bättre utformning av dem. Jag vill också erinra om att det särskilda anslaget till Norrland tillsammans med de medel som togs från annat håll för detta ändamål 1961, när jag började som jordbruksminister, upp gick till knappt en miljon kronor. För innevarande budgetår finns omkring 15 miljoner kronor anslagna för denna verksamhet. Nog tror jag att man måste säga att det har visats ett stort intresse för det norrländska jordbruket, och det kommer att ske också i framtiden.
Herr talman! Jag har ingalunda gjort gällande att den nu tillämpade rationaliseringskungörelsen skulle förhindra en rationalisering på jordbrukets område. Jag har bara velat hävda att jag tror att den kanske har varit alltför restriktiv, i varje fall när det har gällt att ge det mindre jordbruket det rationaliseringsstöd som skulle ha tarvats framför allt då det gäller det norrländska jordbruket. Den beskrivning jag har lämnat här innebär bara ett återgivande av hurudana uppfattningarna och stämningarna är ute i bygderna. Därför tror jag att vi kan vara överens så långt, att det är angeläget att vi får nya anvisningar, som tar större hänsyn och bereder större möjligheter framför allt för rationaliseringen av det norrländska jordbruket, så att även det mindre jordbruket kan fortleva som ett värdefullt inslag i bygdens näringsliv. Skall det bli möjligt att bevara ett livskraftigt jordbruk i Norrland, vilket riksdagen ändock har uttalat sig för, måste också åtgärderna få den inriktningen, att det som man gör från statens sida får ett reellt innehåll och inte begränsa stödåtgärderna till bara KR-gårdar.
Herr talman! Jag tycker att herr Eriksson i Bäckmora av de tal jag nämnde skulle ha kunnat få klart för sig att statens insatser för att hjälpa upp de norrländska jordbruken, större och mindre, icke på något sätt har reducerats utan tvärtom kraftigt ökats under de gångna åren. Om herr Eriksson vill anföra kritik mot kungörelsen borde det vara rimligt att han hade något material att anföra som stöd härför. Jag hoppas att den utredning som nu pågår om tillämpningsföreskrifterna också kommer att belysa, om det kan ligga någonting i det påstående som herr Eriksson gjort. Jag har inte några siffror som tyder på det.

Herr talman! Herr Rimås har frågat, om jag är beredd att vidta åtgärder för att kompensera enskilda skogsägare för de förluster, vilka uppstått genom skador i form av sönderbruten skog som orsakades av den katastrofala isbeläggningen i norra Östergötland och södra Närke. Som svar vill jag meddela att samhället tidigare vid katastrofartade skador på skog har medverkat för att begränsa skadeverkningarna genom att medge förhöjd avsättning till skogskonto och genom att lämna bidrag för att bekämpa skogsskadeinsekter. Möjligheterna till kontant ersättning från samhället för sådana skador är emellertid begränsade. Jag vill erinra om att frågan om stormoch snöskador på skog för närvarande bereds av 1968 års stormskadeberedning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet för svaret. Att det är nödvändigt att samhället lämnar hjälp vid sådana katastroffall är uppenbart, i varje fall så länge försäkringsfrågan inte är ordnad. Som det nu är finns det ju inga möjligheter för den enskilde att skydda sig mot förluster på grund av dylika skador. I det aktuella fallet har man räknat med att det är inte mindre än 100000 kubikmeter skog i åldern 30—40 år som har brutits sönder av underkylt regn. Eftersom det vid katastroftillfället var lugnt utgår inga försäkringsersättningar. Det måste blåsa minst 14 sekundmeter för att ersättning skall utgå. I detta fall hade man mätt upp högst 8 sekundmeter vid någon enskild liten stormby. Förlusterna blir också avsevärda i detta fall. Man räknar med att man kan få ut 80 procent av virket, resten går bort i form av spill på grund av att stammarna är sönderbrutna. Därtill kommer de framtida förlusterna, eftersom det var skog i 30—40-årsåldern som bröts sönder. Den skogen är ju inte utvuxen. Skogen borde ju ha varit dubbelt så gammal för att vara avverkningsmogen. Jag hoppas att den omtalade stormskadeberedningen snart blir färdig och att den lämnar ett förslag till en ordning som täcker även fall då det inte är fråga om storm. Det är ju detta som är det paradoxala i nuvarande försäkringsbestämmelser. Statsrådet framhåller att möjligheterna att få kontanta bidrag är små, men jag hoppas att jag får tolka det så, att möjlighet ändå finns att, förutom de ersättningar som nämns, även kunna utbetala kontantersättning i vissa särskilda fall där det kan vara av behovet påkallat.
Herr talman! Jag är väl medveten om att stormskadorna väckt uppmärksamhet. En ledamot av första kammaren ställde ungefär en vecka före herr Rimås en fråga om samma sak, och därför känner jag väl till att det 1okalt finns intresse för detta spörsmål. Vi har haft flera sådana fall under de senaste åren; på många andra håll i landet har skadeverkningarna varit mycket större än i detta fall. Jag vill emellertid säga herr Rimås att jag delar hans uppfattning att vi måste lösa problemet bättre försäkringsmässigt. Däremot är det nog svårt att tänka sig kontantersättning som en lösning i detta sammanhang. Sådan kan utgå endast i synnerligen begränsad omfattning.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat, om jag vill upplysa om villkoren för tillståndsgivningen för sprängning inom naturreservat. Föreskrifter för naturreservat meddelas av länsstyrelsen. I samband därmed föreskrivs de inskränkningar i rätten att förfoga över fastighet som är nödvändiga för att trygga ändamålet med reservatet. Länsstyrelsen kan emellertid medge undantag från en reservatföreskrift om det föreligger särskilda skäl. Om sprängning kan tillåtas får alltså bedömas från fall till fall. Självfallet måste man ta hänsyn till risker för skada inom reservatet, som kan äventyra ändamålet med detta.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
Nu är Sjaunja kanske inte naturreservat i strängare mening men också ett fågelskyddsområde är ju någonting mycket känsligt. Om det är sant att det nu under sommaren, när fåglarna är mest sårbara och i största utsträckning uppehåller sig där, har företagits sprängningar, vore det intressant att få veta på vilka platser det skett och vilken myndighet som lämnat tillståndet. Det skulle alltså vara länsstyrelsen. Om sprängningar inte har förekommit skulle jag från något håll vilja få en dementi härpå, och om det skett sådana skulle jag vilja veta vilka »särskilda skäl» — det står ju så i svaret — som föreligger i det aktuella fallet. Jag skulle vara tacksam att få svaret härpå i dag eller senare. Till saken hör också att statens naturvårdsverk den 31 maj i år hos länsstyrelsen i Norrbotten begärde att få utökat skydd för det s.k. sjaunjaområdet i Gällivare kommun i Norrbotten. När det ligger så till att det uttryckligen begärts att det inte skall tillåtas sprängning, tycker jag att man måste komma med allvarliga erinringar, om det verkligen skett sprängningar. Jag vill uttrycka förhoppningen att sådant inte skall få försiggå i skymundan utan redovisas öppet. Det har ingenting sagts härom i samband med de planer som redovisats beträffande ingrepp i trakten av Kaitumälven.
Herr talman! Det är uppenbart att man när det ges tillstånd till sådana åtgärder som sprängning får försöka bedöma vilka risker som kan vara förenade med aktionen. Det kan dock finnas vitala ekonomiska intressen som också måste beaktas. Jag tror att man i detta fall gjort vissa undersökningar för vattenfallsverkets räkning beträffande möjligheterna att bygga en tunnel. Det bör tilläggas att det här inte rör sig om ett reservat, utan vad som tydligen har föranlett frågan är ett fågelskyddsområde, där varken bestämmelserna för reservat eller nationalpark gäller. Det går knappast att åberopa dem i anslutning till den fråga som ställts.
Herr talman! Jag medger att jordhruksministern har rätt. I mitt förra inlägg sade jag också att det gällde ett fågelskyddsområde, men även det är ju ändå en del av naturen. Dessutom anser man på naturvårdsverket att området skall skyddas i ännu högre grad än nu är fallet. Verket har redan i maj månad ingivit en ansökan om det. Det verkar som om det här skulle gälla oerhört stora ekonomiska intressen. Vattenfallsdirektören är nu mycket osäker om huruvida utbyggnaden av Kaitumälven blir av — den ligger i så fall långt fram i tiden, och man tror att den kanske inte alls kommer till stånd — och då förefaller det mig anmärkningsvärt att man nu börjar spränga i området. Det måste ju vara känt i vattenfallsverket att statens naturvårdsverk har begärt att få området skyddat ytterligare. Jag tackar jordbruksministern än en gång för svaret.
Herr talman! Herr Elmstedt har fråsat mig när fiskprisutredningen kan väntas slutföra sitt arbete. Fiskprisutredningen som = tillsattes hösten 1967 har i mars i år avlämnat ett delbetänkande angående prisregleringen av fisk. Utredningen kommer inom kort med ytterligare ett delbetänkande. Utredningens arbete med därefter återstående frågor beräknas bli avslutat under första halvåret 1969.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Jag har ställt en mycket kort fråga och fått ett lika kort svar, men jag kan försäkra att även om frågan är kort döljer sig bakom den ett problem som i hög grad berör många enskilda människor i en speciell yrkesgrupp. Jag är Positivt överraskad över det tidsschema som jordbruksministern här skisserat, alltså att ytterligare ett delbetänkande skall presenteras inom kort — det uppfattar jag som ganska snart — och ett slutbetänkande under första halvåret 1969. Det är att hoppas att det schemat kan hållas och att utredningen kommer att lägga fram radikala förslag till lösningar av fiskarnas problem. Det är verkligen nödvändigt. Fiskerinäringens utövare har oerhört stora ekonomiska Svårigheter att brottas med. Det är allmänt omvittnat. Jag kan också försäkra att de erfarenheter jag har från det län jag representerar visar detta. Fiskarna har hamnat i en situation, som de alls inte förtjänat att hamna i och som de själva inte är orsak till. Statsmakternas ansvar i detta fall är obestridligt. Konkurrensen utifrån har hårdnat. Ingen annan yrkesgrupp torde i dag arbeta under sämre ekonomiska betingelser än fiskarna. De har stora kostnader för nedlagt kapital, och de kostnaderna måste först betalas innan det blir något över åt dem som utför arbetet. Jag hoppas som sagt att den skissering av utredningens arbete som jordbruksministern gjort kommer att hålla, så att snabba åtgärder kan vidtagas. Men om man också kan förvänta utredningens betänkande om något halvår återstår ändå lång tid innan frågan slutbehandlats och åtgärder kan vidtas, och jag frågar mig oroligt vad som under tiden kommer att hända med fiskerinäringens utövare. Problemen har varit många och stora alltför länge redan.
Herr talman! Jag konstaterar att herr Elmstedt är till freds med svaret. Dess innehåll är ju också ett uttryck för att regeringen verkligen har bedömt denna fråga som mycket angelägen. Jag är väl medveten om de stora svårigheter som det svenska fisket kämpar med både på västkusten, på sydkusten och i Övrigt. Vi har också, herr Elmstedt, redan vidtagit vissa åtgärder. Det har siledes redan tidigare i år framlagts en proposition, som berör möjligheterna till förbättringar av fiskets organisation. Vi har också fattat beslut som möjliggjort anstånd för fiskare, som haft det svårt och inte kunnat erlägga sina amorteringar och räntor på fiskeriiån. Min mening är som sagt att vi skall gå vidare med att lösa frågorna så snabbt som möjligt och därvid naturligtvis i första hand ta upp dem som är mest trängande och angelägna. Jag tycker att det redovisade tidsschemat vittnar om att vi ser allvarligt på denna fråga.
Herr talman! Anledningen till att jag uttryckte mig så, att jag sade mig vara positivt överraskad eller belåten med det svar jag fick var, att jag kanske inte hade vågat hoppas att man så snabbt som under första hälften av 1969 skulle kunna räkna med ett slutbetänkande från fiskprisutredningen. Att så blir fallet hindrar emellertid inte att problemet är så pass omfattande, att det kanske ändå är nödvändigt att vidta en del åtgärder innan vi kan få ett besked från riksdagen. Det torde dröja bortemot ett år innan man kan hoppas på ett sådant, och det är en alltför lång tid att förbala frågan utan att göra något. Problemen är så pass stora, att man faktiskt kan ifrågasätta om vi inte måste göra något redan nu för att vi skall kunna räkna med att behålla en fiskerinäring i vårt land.
Herr talman! Ja, herr Elmstedt, med all respekt för att riksdagen behöver tid för att behandla ett ärende ser jag inte så pessimistiskt på detta som herr Elmstedt gör. Det får helt enkelt inte bli så, att vi väntar ett år med avgörandet av denna fråga, utan vi måste gå snabbare fram. Jag hoppas också att riksdagen skall kunna ge denna fråga en snabb behandling.
Herr talman! Det sista uttalandet tar jag som intäkt för att man kan säga till fiskerinäringens utövare, att de inom en relativt kort tid har att vänta ett radikalt och positivt förslag från statsmakterna.

Herr talman! Två av kammarens ledamöter har ställt frågor till mig med anledning av publiciteten kring Duroxbolaget. Herr Ståhl har frågat mig vilken omfattning den omskrivna kapitalkrisen i det sedan 1965 statliga företaget Durox har, vilka dess orsaker är och vilka åtgärder som planeras. Herr Björkman har frågat mig, om jag är beredd att lämna riksdagen ett meddelande om den ungefärliga storleksordningen av de förluster som den s.k. Duroxaffären kommer att medföra för statsverket. Som svar på frågorna vill jag hänvisa till de kommunikéer som utfärdats i dag och som återgivits i pressen. Av dessa kommunikéer framgår att avtal bl.a. träffats om att AB Gullhögens Bruk från den statsägda Skifferoljekoncernen , i vilken Svenska Durox AB ingår, skall förvärva dess anläggningar för lättbetongtillverkning i Skövde. Vidare skall staten genom teckning av 50 000 aktier inträda som delägare i Gullhögen. Statens andel av aktiekapitalet i Gullhögen blir därmed 12,5 procent. Orsakerna till problemen inom Duroxrörelsen är dels marknadsutvecklingen för lättbetong, dels den betydande nyinvestering i en ny produktionsenhet som företaget genomfört och som blivit väsentligt dyrare än beräknat. De förluster som härigenom uppstått får bäras av moderbolaget SSAB. Storleken av dessa förluster kan beräknas till drygt 40 miljoner kronor. Verksamheten i skövdeanläggningarna kommer att fortsätta. En genomgripande rationalisering av verksamheten -— som hade blivit erforderlig oavsett de nu träffade överenskommelserna — medför dock att friställningar blir ofrånkomliga. Köparen har garanterat fortsatt sysselsättning för cirka 260 av de nu 400 anställda. Förtur kommer att ges åt den äldre arbetskraften. För dem som måste lämna företaget kommer friställningarna att ske successivt. Enligt vad ingående diskussioner med arbetsmarknadsmyndigheterna ger vid handen är utsikterna till ny sysselsättning inom =<:skövdeområdet goda. Låt mig tillägga att riksdagen i början av nästa år kommer att få ta ställning till en proposition i detta ärende.

Herr talman! På grund av tidsbegränsningen tvingas jag göra endast en summering. Jag tackar statsrådet för svaret och konstaterar att den intressantaste delen vid det här laget — det är ju så mycket som nu har publicerats — faktiskt är den kommuniké av verkställande direktören i AB Gullhögens bruk, herr Bo Rydin, som fogats till kommunikén. Herr Rydin behandlar i kommunikén just det som herr Lange för tre år sedan här i kammaren motiverade hela denna olyckliga affär med, nämligen frågan om att få en konkurrerande byggnadsämnesfirma. Det heter i kommunikén att det »hade varit fel med hänsyn till Sveriges begränsade tekniska och kapitalmässiga resurser» att skapa ytterligare en byggmaterialgrupp. Detta var en tanke som vi inom oppositionen var inne på redan vid det aktuella tillfället, men vi fick lika litet gehör för den som för andra invändningar. Låt mig endast konstatera att när vi nu tar upp denna sak med det eftertryck som är nödvändigt, så sker det inte av efterklokhet, eftersom vi 1965 yrkade avslag och det även inom det socialdemokratiska partiet fanns kritiker. Skillnaden var bara den, att de inte tog konsekvenserna utan gjorde som herr Hagnell: de förklarade sig efter alla invändningar vara villiga att rösta för förslaget. Så gjorde alltså även herr Hagnell. Det är ju inte bara utvecklingen på marknaden — vilken herr statsrådet talar om — som har bidragit till denna katastrof. Inte heller är det bara så, att anläggningen blev dyrare än beräknat. Nej, anläggningen har varit helt felkonstruerad och legat overksam — enligt direkta uppgifter från företaget — i ett och ett halvt år. Det är klart att en investering på flera tiotal miljoner kronor som inte kan nyttiggöras för sitt ändamål blir helt förödande. Jag slår fast att efter vad vi hört från sammanträdet i Skövde i går och efter vad vi läst i tidningarna i dag har saken utvecklat sig från en politisk affär till en ekonomisk och mänsklig tragedi. Beträffande den politiska delen måste naturligtvis det parlamentariska ansvaret utkrävas, men därvidlag har i varje fall inte jag speciellt velat skjuta in mig på herr Wickman, eftersom han inte var med när beslutet fattades och ännu mindre hade sin nuvarande uppgift då. Jag hoppas att det inträffade skall bli en tankeställare när det gäller den fortsatta försöksverksamheten på det statliga affärsområdet, så att de anställda slipper det öde som drabbat personalen i Durox.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Wickman för ett kort och klart besked. Jag ställde min fråga till handelsminister Lange i tron att den för Duroxköpet 1965 närmast ansvarige departementschefen alltjämt hade hand om dessa ärenden, men de har uppenbarligen redan övergått till den blivande chefen för det nya industridepartement som vi fattade beslut om i går. Jag tycker liksom inte att det är riktigt fair play, herr statsråd, att nu rikta kritiken mot arvtagaren till denna olustiga affär. Inte så att jag menar, att statsrådet Wickman inte skulle tåla rätt hårda stötar, utan snarare därför att statsrådet Wickman inte direkt deltog i regeringsbeslutet om Duroxaffären. Möjligt är ju — men jag är inte säker på det — att resultatet hade blivit detsamma även om herr Wickman hade varit med om behandlingen av ärendet. Det synes ha blivit något av en tradition här i riksdagen att vi kring Luciadagen skall syssla med nödlidande statliga företag. Så var det 1961, då riksdagen fattade beslut om avvecklingen av Kvarntorp — detta den statliga företagsamhetens sorgebarn, med ständigt nya kapitaltillskott och avskrivning av aktier. Beslutet om Durox fattades också vid denna tid för tre år sedan. Mycken kritik i många avseenden kan riktas mot denna affär — mot skötsel, felkalkyler, fördyringar och mot bristen på eller kanske snarare den totala avsaknaden av information. Men gjort är nu gjort, olyckan är skedd. Hade det inte varit skäl för riksdagen att 1965 följa vårt råd och besluta att staten skulle fullfölja avvecklingen av Kvarntorp — ur den affären klarade sig staten till sist med icke föraktliga 73 miljoner kronor i goda pengar — i stället för att ge sig ut på Duroxäventyret i Skövde? Men det rådet ville riksdagsmajoriteten inte följa. Det är mänskligt att bitterheten är stor i Skövde. Regeringspartiets många gånger upprepade krav på insyn i och information om det enskilda näringslivet borde med skäl kunna ställas också på de statliga företagen. Arbetsmarknadsmyndigheterna fick kännedom om nödläget för 14 dagar sedan — men inte de anställda. Här i riksdagen har rests krav på längre varseltider, och en del har t.o.m. föreslagit lagstiftning i detta avseende. Låt mig ta ett exempel från det enskilda näringslivet. På sommaren 1965 varslade Billerud, tre år i förväg, om inskränkningar i Fredriksberg, Jössefors och Kyrkebyn. Billerud skulle köra vidare i minst tre år och sedan återkomma ytterligare en gång — ett år före en definitiv nedläggning. Såväl statsministern som =:inrikesministern har i riksdagen framhållit detta handlande som föredömligt. Om Durox hade följt Billeruds goda exempel skulle företaget ha utfärdat varsel samtidigt som staten förvärvade det för 34 miljoner kronor. Även regeringspartiet borde vara tacksamt för att det finns dels enskilda företag som kan överta Durox, dels företag som behöver mer arbetskraft. Detta senare gäller dock endast de kollektivanställda. Tjänstemännen, som annars så ofta påstås ha större trygghet än arbetarna, har kommit i kläm. Jag gav i går statsrådet Wickman en liten blomma, jag tänker inte ta tillbaka den i dag. Jag sade att jag tror att han inte skulle tveka att radikalt ingripa om han såg att ett statligt företag höll på att spåra ur, i stället för att genom nya injektioner hålla patienten vid liv. Skötseln och handläggandet av den olustiga Duroxaffären bekräftar de förhoppningar jag hyst i detta avseende. Jag hoppas att statsrådet skall hålla fast vid den linjen. Det är ju inte uteslutet att nya fall, liknande Duroxaffären, kan bli aktuella. En sak borde vi i dag kunna vara ense om: statens förvärv av Durox var en djupt olustig affär.
Herr talman! Ordningen för de enkla frågorna försätter kammarens ledamöter i en besvärlig situation. Jag beklagar det förhållandet, som gör att denna debatt kommer att bli något haltande och enbart föras mellan mig och företrädare för oppositionen. Men vi kan inte ändra grundlagen så snabbt att vi nu kan få en allmän debatt. Jag hoppas emellertid att debatten om denna affär kommer att fortsätta vid ett senare tillfälle och vill nu bara ta upp de saker som herrar Ståhl och Björkman särskilt tryckte på. Det talades om mänskliga tragedier i samband med Duroxaffärens utveckling och företagets avveckling. Det har sagts att informationen och möjligheterna till insyn har varit dåliga och att varsel borde ha utfärdats långt tidigare än som varit fallet. Vad händer med personalen i Durox i samband med det nu träffade avtalet? Låt mig säga att det var självklart för oss att driva förhandlingarna med Gullhögens bruk med de anställdas fortsatta sysselsättningsmöjligheter som ett av huvudmålen. Detta har medfört att köparen i avtalet har garanterat fortsatt sysselsättning för 260 av de 400 nu anställda. 140 personer måste alltså lämna företaget — och det hade de måst söra även om staten bestämt sig för att fortsätta driften. Därför var det en naturlig utgångspunkt vid förhandlingarna att vi tog på oss det moraliska, politiska och ekonomiska ansvaret för den avveckling av personalen som är ofrånkomlig. Hur kommer den att gå till? 100 av de 140 är kollektivavtalsanställda. Såvitt vi nu kan bedöma kommer samtliga dessa att få nya anställningar inom loppet av första kvartalet 1969. Det kan alltid sägas vara en mänsklig tragedi att tvingas byta arbetsplats, men spela icke ut Duroxaffären som en tragedi för de anställda, vilken skulle vara jämförbar med eller värre än vad som har inträffat vid flertalet av de nedläggningar som förekommit inom det privata näringslivet! Av de 100 friställda kommer 20 å 30 att omedelbart få sysselsättning i mycket likartad verksamhet i Rockwool AB, där statens 50-procentiga engagemang kvarstår efter affären. De övriga kommer på grund av expansionen — framför allt Volvos — i skövderegionen också att kunna få sysselsättning, i några fall efter omskolning. Läget är naturligtvis mera besvärande för tjänstemännen, men också för de 40 tjänstemän det här är fråga om gäller självfallet köparens förtursåtagande beträffande den äldre arbetskraften, och det är framför allt de äldre tjänstemännen som har svårigheter att finna nya anställningar. Dessutom är de 40 inte samtliga anställda i Skövde, utan — uppgifterna varierar något — minst 10, kanske något fler, tillhör försäljningskontoren i Linköping och Göteborg, och där är arbetsmarknadssituationen för tjänstemännen dess bättre betydligt gynnsammare än i skövderegionen.

Om insyn och information hade vi en lång diskussion i går kväll inom företagsnämnden i Skövde. Jag vill gärna inför kammaren göra precis samma erkännande som jag gjorde i Skövde: Informationsflödet inom detta företag har icke fungerat som det borde göra. Men låt mig diskutera informationen just i det aktuella läge som har rått under de senaste veckorna! I och för sig behövde de anställda inte någon speciell information av styrelsen om företagets tekniska och ekonomiska problem; de ser ju vad som händer i ett företag. De visste efter ett styrelsesammanträde den 19 november att betydande rationaliseringar, innebärande friställningar, var nödvändiga. Att det icke gavs någon direkt information under förhandlingsskedet finner jag naturligt; det är det enda möjliga sättet att föra förhandlingar på. Skulle informationer ha getts 1 vidare utsträckning än som var fallet, skulle förhandlingens resultat ha äventyrats. Jag kan tala om för kammarens ledamöter att denna ståndpunkt i går kväll helt accepterades av de anställda. Man säger att det är tur att det finns ett privat företag som kan överta driften av anläggningarna i Skövde, och det tycker vi också. Det samarbete med Gullhögen-Ytong som vi nu inleder är ett samarbete som vi — liksom vår privata partner — väntar mycket av i framtiden. Men försök inte i denna fråga att hitta någon skillnad mellan statliga och privata företag i den meningen, att de privata företagen skulle kunna sköta en sådan affär bättre än staten! Det betyder inte att det inte har gjorts allvarliga misstag i detta företag — det kanske vi kommer in på senare i debatten — men sådana görs dess värre också 1 privata företag. Vi har för de statliga företagens del icke kunnat utlova anställningstrygghet i den meningen, att de anställda i ett givet statligt företag skall vara garanterade fortsatt sysselsättning i oförändrad verksamhet i just det företaget. Och jag tror inte heller — om mina opponenter orkar bortse ett ögonblick från den politiska exploateringen av denna fråga — att ni skulle allvarligt vilja ställa det kravet på ett statligt företag.

Jag förmenar att de fakta jag nämnt om denna avveckling bekräftar att staten i detta fall har uppträtt som den goda arbetsgivaren.

Herr talman! Först ett par ord om informationen! Jag kan inte här diskutera den information som har lämnats de anställda i företaget, men vad jag kan fråga stats rådet är följande: är detta ett rimligt svar på en riksdagsfråga, när det bara innehåller en mycket kort summering av vad man har läst i tidningarna samma dags morgon? Det finns ingenting nytt i svaret utöver detta. Jag tror statsrådet måste vänja sig vid att det av riksdagen kommer att resas andra krav på konkret information. Statsrådet försökte vidare starta en diskussion om att det har varit en rimlig avveckling av företaget. Det är emellertid inte det vi har frågat om, utan vad vi har pekat på är företagets tillkomst. Denna motiverades med att det skulle bli ett nydanande företag på denna del av marknaden, där statliga insatser behövdes för prisbildning och sanering. Men vad har inträffat? Jo, det statliga företaget har skötts på ett sådant sätt, att man nu har måst gå över till de företag som man skulle ta upp konkurrens med och be dem ta hand om både företaget och de anställda. är det detta som är förebildligt för skötseln av statliga företag? Det menar väl ändå varken statsrådet eller någon i denna kammare? Förhandlingarna drog ut på tiden och någon information till de anställda i företaget kunde inte lämnas förrän förhandlingarna var slutförda. Men det fanns, enligt vad som har sagts, också ett annat moment i de interna överläggningarna i den här saken i kanslihuset, nämligen en valrörelse, och man var mycket mån om att ingenting om denna affär skulle sippra ut. Nej, det går nog ändå inte, statsrådet Wickman, oavsett statsrådets medansvarighet eller inte för affärens tillkomst — jag betonar, att jag inte vill dra fram denna sak, eftersom det var herr Lange som stod för rusthållet vid det tillfället — att komma ifrån att denna affär har handlagts på ett sätt som jag tror att de anställda betackar sig för i fortsättningen.

Herr talman! Jag sätter mycket stort värde på statsrådet Wickmans uppriktighet. Han försöker inte släta över att det här verkligen har brustit i fråga om information och insyn. Jag har, statsrådet Wickman, framhållit detta som ett exempel på hur kravet på insyn, information och långa varseltider i praktiken ofta är svårt att uppfylla. Framför allt gäller detta då, som statsrådet Wickman sade, man har de anställdas trygghet som riktmärke. Det är riktigt att man skall ha det. Låt oss ta Hägglundsaffären som ett annat exempel. Hur bittert och högljutt klagades det inte den gången över bristen på information när Hägglund & Söner gjorde upp med ESAB och ASEA. Såvitt jag minns gavs ingen information just av det skälet att man helt enkelt inte kunde informera medan de ömtåliga förhandlingarna pågick. Detta skedde i de anställdas intresse. Här har vi nu ett liknande fall, och det är ett nytt exempel på hur besvärligt det kan vara. Det är bra att man nu har Volvo som kan suga upp större delen av den kollektivanställda arbetskraften. Herr Lange hade ju inte någon större tilltro till detta företags möjligheter för några år sedan, åtminstone inte på den amerikanska marknaden. Även därvidlag fick statsrådet Lange tänka om. Sedan understryker statsrådet Wickman att vi inte skall försöka hitta några skillnader mellan privata och statliga företag, eftersom misstag begås av dem bägge. Ja, statsrådet Wickman, det sade också jag i går. Jag medgav att det hegås misstag inom både statliga och privata företag, men skillnaden, stats rådet Wickman, är den, att vi här i kammaren sitter som representanter för medborgarna—skattebetalarna; och då kan det inte undvikas att de statliga företagen blir utsatta för en kritik — jag skall gärna medge det — som enskilda företag ofta undslipper. I det avseendet är konkurrensen ibland kanske inte alldeles likartad för statliga och privata företag. Förlusten får bäras av moderbolaget, säger statsrådet Wickman, d.v.s. Kvarntorp. Javisst, men Kvarntorp ägs också av folket. Jag har en gång tidigare eränt att avvecklingen av Kvarntorp sköttes skickligt av dess ledning. Den iyckades av Esso få ut 30 miljoner kronor för gasoldistributionen, vilket vi tyckte var bra betalt. De 73 miljoner som Kvarntorp 1965 hade i tillgångar ville vi att företaget skulle inleverera till statsverket i stället för att använda dem till nya äventyr. Till sist vill jag säga, herr talman, att jag både här i kammaren och på annat håll hört att ni socialdemokrater vann valet speciellt på ert nya näringspolitiska program. Det är möjligt att det var många väljare som lät sig bedåras av detta. Men då tycker jag att ni vann valet på falska premisser.

Herr talman! Det är beklagligt att jag skall behöva upplysa herr Ståbl om att de omnämnda förhandlingarna icke pågick under valrörelsen. Den första kontakten togs på vår blivande motparts initiativ den 7 november. Om jag får returnera herr Björkmans personliga artigheter — det är betydligt mera givande att diskutera dessa frågor med herr Björkman — vill jag säga att det är riktigt att insynsoch informationsfrågorna är svåra och komplicerade. Alla som i praktiken sysslat med dem kan vitsorda detta. Det är just därför vi måste ägna ökad uppmärksamhet åt dem. När det gäller de statliga företagen kommer vi att in leda en speciell aktivitet just för att finna bättre lösningar på dessa frågor än vad vi hittills har uppnått. När vi nu undersöker vad som hänt i Duroxaffären är det viktiga att dra lärdom av denna i framtiden, eftersom det är framtiden som är väsentlig både för de anställda och för staten som företagsägare. Herr Björkman återkom till att Volvos expansion i Skövde är en viktig faktor för att lösa sysselsättningsproblemen för dem som nödgas bli friställda. Detta är riktigt. Det halvstatliga Rockwool svarar för lösningen av problemen för en tredjedel av de kollektivanställda. Med den typ av ekonomi som vi har — ungefär 90 procent av den svenska industrin är privatägd — är det inte märkvärdigt att de privata företagen måste svara för huvuddelen av efterfrågan på arbetskraft. Vi gläder oss åt att det ställs så höga anspråk på de statliga företagen som inte bara debatten här i kammaren utan också den offentliga debatten visar. Kraven är dock något orealistiska om de innebär att de statliga företagen med cirka 6 procent av samtliga anställda i dag skulle kunna lösa sysselsättningsproblemen för de 90 procent som är anställda i privata företag. Jag sade i mitt svar till herr Björkman att de förluster som uppstått på Duroxengagemanget drabbar moderbolaget SSAB. Jag vill därmed inte dölja att eftersom SSAB är ett statsägt företag drabbar förlusterna också skattebetalarna. När jag sade att de drabbar SSAB var det ett annat sätt att uttrycka att vi inte behöver gå till riksdagen för att begära anslag för täckning av förlusterna. De kan delvis bäras av SSAB genom de vinster som SSAB gjorde vid avvecklingen av Kvarntorp. Vann vi valrörelsen på falska premisser? Jag tror inte det. Och jag är tillräckligt dumdristig för att tro att debatten om Duroxaffären på någon sikt kommer att ha positiv effekt på ut vecklingen av det statliga företagandet. Duroxaffären har givit oss viktiga lärdomar. Beträffande debatten om denna affär vill jag gärna instämma i vad herr Björkman sade; den formulering han använde hade jag faktiskt tänkt använda själv. Vi talar om konkurrens på lika villkor mellan statliga och privata företag. Låt då denna konkurrens på lika villkor gälla även objektiviteten i bedömningen av de olika företagens beteende! Jag inser emellertid samtidigt att den objektiviteten, den likheten i konkurrensvillkoren kommer vi inte att uppnå. Något bättre balans än den som rått i massmedierna under de gångna dagarna borde dock vara möjlig att uppnå. I Duroxbolaget gäller friställningarna 140 man. Det är mycket och skapar naturligtvis oro. De kollektivavtalsanställda kan vi redan i dag lösa problemen för; vi hoppas att det skall bli möjligt att lösa dem även för det stora flertalet av tjänstemännen. Detta är den faktiska — sysselsättningsinnebörden i det som sker. Det var inte många journalister i Katrinefors där det gällde friställning av 240 man; det var knappast några journalister i Mariestad när Iwo lades ned och 500 permitterades. I går kväll fick jag slå mig fram, försöka simma genom ett hav av journalister och TV-reportrar. Jag har inget emot journalister — vi hade mycket trevligt så småningom — men denna brist på balans är i största laget, och vi kommer i den fortsatta debatten att försöka få balansen något mer rättvisande. Resultaten av Duroxaffären kommer inte att bli — det kan jag försäkra kammarens ledamöter — att vår aktivitet på den statliga företagssektorn kommer att minska. En lärdom som vi har dragit — för denna behövdes i och för sig inte den dramatiska utvecklingen i Duroxbolaget, ty den hade vi fak tiskt inhämtat redan dessförinnan — är att staten som ägare av företag behöver en effektivare organisation för att driva ägarintresset i företagen. Vi är i färd med att förbättra den organisationen. Om någon månad kommer ytterligare förslag i den riktningen att presenteras av den företagsdelegation som vi tillsatte för ett år sedan — alltså långt innan denna affär blommade ut på det sätt som den gjort — just med det syftet för ögonen. Vi kommer därför under nästa år att förelägga riksdagen förslag om en effektivare förvaltning av våra företag. Vi kommer att framlägga förslag om nystartande av statliga företag och begära riksdagens godkännande av fler samarbetsavtal med existerande företag. Låt oss därför något vänta med omdömet, huruvida vi vann 1968 års val på falska premisser.

Herr talman! Beträffande sekretessen i kanslihuset kring krisen i Duroxföretaget säger statsrådet, att förhandlingarna inte började förrän en bit in i november. Men, herr statsråd, den kris som ni var måna om att mörklägga var då minst ett och ett halvt år gammal, och det var ju rätt angeläget att interiörerna från detta företag inte kom ut i valrörelsen. Jag gratulerar till denna framgångsrika mörkläggning; det är klart att den var till stor nytta för partiet. När statsrådet talar om brist på balans i det allmänna intresset för statliga företag och för enskilda företag, vill jag framhålla, att det ändå föreligger en avgörande principiell skillnad mellan de företag som handskas med offentliga medel och de företag som arbetar med medel som ägs av enskilda personer, vilka får ta riskerna av eventuella misslyckanden. I båda fallen blir givetvis samhällsekonomin drabbad. Denna klara skillnad kommer man det oaktat inte ifrån, och därför är det ett sundhetstecken att pressen och den allmänna opinionen håller ögonen på dem som har ansvaret för ett så viktigt fögderi. Detta företag startades för att — eventuellt med hjälp av Investeringsbanken och andra statliga insatser — sanera denna bransch och åstadkomma en effektiv priskonkurrens. Men resultatet blev i stället att företaget får överlåtas till dessa konkurrenter. Den som räddade de 140 friställda var varken det ena eller det andra statliga företaget, utan det var — om jag är riktigt underrättad — det enskilda företaget Volvo. Det är alltså ganska förklarligt, statsrådet Wickman, att pressen och stora delar av allmänheten tycker att detta är ett ytterst intressant men också uppseendeväckande resultat av en statlig investeringsoch företagspolitik i stor skala. Jag tror att det finns anledning att vara försiktig med att upprepa detta exempel, om man vill vinna förtroende för de statliga investeringarna.

Herr talman! Jag kan förstå att statsrådet Wickman måste ha haft en hård kamp när han i går slog sig fram genom mängden av journalister och TV reportrar i Skövde. Det är ju inte så underligt, ty detta med Durox är en »fin grej» nyhetsmässigt, en av de finaste grejer som Aftonbladet haft på länge. Men statsrådet Wickman får väl ändå medge att Ni själv drar publicitet till Er precis som andra kändisar här i landet; det ingår liksom i spelet. Jag är glad över att statsrådet Wickman inte är särskilt ledsen för detta. Det är en sak jag vill slå fast. När statsrådet Wickman säger att han skall dra lärdom för framtiden av detta har vi verkligen kommit varandra närmare. Det är nämligen just vad jag sade i går och i dag hoppas på. Det är inte mycken mening med att nu ropa »Hurra, vad vi är bra», »Vi fick rätt» och liknande, även om det vore frestande att citera vad statsrådet Lange sade i debatten 1965. Men låt detta bli en läxa — jag kanske ändå kan få begagna det uttrycket. Statsrådet Wickman sade att förlusten kan bäras av Kvarntorp. Ja, det är ungefär vad jag sade; förlusten på 40 miljoner kan bäras av Kvarntorps avvecklingstillgångar, som vi ville att man i stället skulle leverera in till statsverket 1965.

Tiden för en replik ger emellertid inte utrymme för det. Statsrådet Wickman sade att han hoppas att statsföretagen skall bedömas med större objektivitet. Al right, låt oss försöka göra det! Kan vi då också hoppas att ni bedömer de privata företagen med litet större objektivitet, så att objektiviteten, samförståndet och förtroendet blir ömsesidigt? Då tror jag vi har kommit ganska långt.

Herr talman! Objektivitet i bedömningen av de privata företagen och objektivitet vid bedömningen av de stat liga företagen — sedan får vi se vilka slutsatserna blir av denna objektiva bedömning. Jag inbillar mig inte ett ögonblick att vi skall komma så långt att bedömningen verkligen kommer att ske på lika villkor. Men vi skall göra vårt bästa, det kan jag lova herr Björkman, för att något förbättra den brist på balans som råder i dessa frågor. Herr Ståhl talade om mörkläggning. Men herr Ståhl kände tydligen till flera saker som hade varit utmärkt användbara i valrörelsen. Då frågar jag mig: Varför använde inte folkpartiet dessa utmärkta informationer i sin valrörelse? Vi har icke mörklagt de ekonomiska problemen i Duroxkoncernen vare sig för de anställda eller för allmänhet och riksdag. Läs balansräkningarna i Statliga företag! Ni finner där en rörelseförlust före avskrivningar för fjolåret för koncernen. Ni finner också en prognos som förutser en förlust också för 1968. De ekonomiska problemen i Duroxkoncernen har sannerligen inte varit någon hemlighet.

Den skillnaden, herr Ståhl, vägrar jag att acceptera. Jag finner att det är ett intresse för samtliga medborgare i detta land att diskutera skötseln av våra företag och de krav vi skall ställa på företagen, privata lika väl som statliga. Där är det en avgörande skillnad mellan herr Ståhis inställning och min.

Herr talman! Bara ett par ord. Jag skall vitsorda att det för mig är en skillnad, och jag anser det sunt och nödvändigt att den skillnaden upprätthålles. Jag upprepar att allt naturligtvis gäller folkhushållet, men det är inom folkhushållet en principiell skillnad mel lan den typ av företag som herr Wickman skall sköta och den som sköts av den privata sektorn. Jag är övertygad om att den kontroll och den tummenpå-ögat-politik som bedrivs inom de enskilda företagen är — det finner man när man får någon inblick i detta — betydligt hårdare än vad den är och kommer att bli i den sektor som herr Wickman får hand om. Detta förklarar också att det relativt sett är mindre sällan som man inom den enskilda sektorn upplever sådana tragedier som vi nu har varit med om i Skövde. Får jag slutligen säga till herr Wickman att det är en märklig upplysning, att man har redovisat så klart och tydligt både plus och minus. När jag såg prognosen för Durox för 1968 stod det — jag reserverar mig på ett par punkter — att den bedömdes vara gynnsam.
Herr talman! En liten men väsentlig korrigering av herr Ståhls förmåga att läsa innantill! Det står alldeles klart att vi har anledning att vänta förlust. Den mening som herr Ståhl läste lyder: »Förutsättningarna för koncernens produkter anses för 1968 vara goda.» Möjligheterna att sälja lättbetongen under 1968 bedöms alltså vara goda. Där slutar herr Ståhl innanläsningen. Nästa mening lyder emellertid: »Dock kommer den pågående intrimningen av den nya lättbetongfabriken i Skövde att negativt påverka koncernens resultat och medföra viss rörelseförlust även 1968.» Alltså blir det rörelseförlust före de mycket stora avskrivningsbehov som investeringen har nödvändiggjort.

Herr talman! Jag bara konstaterar med anledning av det som statsrådet sist sade att det tydligen inte bara är jag som har fått samma intryck. Med vissa reservationer bedömdes det — det fick jag ett bestämt intryck av — att man skulle bli i stånd att göra en produkt som över huvud taget kunde marknadsföras och säljas. I stället fick man uppleva motsatsen.

Herr talman! Herr Werbro har frågat försvarsministern om vad den förlängda remisstiden beträffande förslag till tjänsteställning inom krigsmakten kommer att innebära i fråga om tidpunkten för slutgiltigt beslut. Eftersom försvarsministern är hindrad att besvara frågan har det överlämnats åt mig att göra det. redningen anförde försvarsministern bl.a. följande. Tjänsteställningsutred ningen avgav i mars 1967 betänkande om tjänsteställning inom krigsmakten. Betänkandet remissbehandlades varvid åtskilliga invändningar framfördes mot förslaget. Utredningsförslaget överarbetades därför inom försvarsdepartementet. Resultatet av överarbetningen sammanfattades i en promemoria som remitterades i juni i år. Remisstiden utgick den 1 november. Några remissinstanser, bl.a. överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna, har emellertid efter särskild framställning fått remisstiden förlängd till 1 januari 1969. Efter remissbehandlingen räknar försvarsministern med att tillräckligt underlag skall finnas för beslut i principfrågan. Den tid som behövs för att inom försvarsdepartementet bereda ären det för principbeslut är självfallet till stor del beroende av de synpunkter som framförs i remissvaren. Försvarsministern tror knappast att förlängningen av remisstiden har någon nämnvärd inverkan på tidpunkten för frågans slutliga lösning.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det lämnade svaret. Jag och många andra som är beroende av denna fråga har med stort intresse studerat den promemoria som utarbetats inom försvarsdepartementet, och jag har gjort det med stor tillfredsställelse eftersom förslaget är avsevärt bättre än utredningens. Det var med en viss oro som den berörda personalen fick besked om att remisstiden förlängts för det upprättade förslaget. Man hade hoppats att på nyåret få ett slutgiltigt förslag. Det förvånar mer och mer att remisstiden förlängts, eftersom ÖB och försvarsgrenscheferna i stort sett redan har inställningen klar i det remissvar som de lämnat på det tidigare framlagda utredningsförslaget. Jag är litet skeptisk eftersom det verkar som om man inte skulle vara intresserad av att inom överskådlig framtid lösa frågan beträffande tjänsteställning och befälsreform inom krigsmakten. Själv förvånas jag också över att det tillsätts en särskild utredning inom krigsmakten för att kunna framlägga ett nytt förslag, och det är också därför man bett att få förlängd remisstid. Man har velat komma med ett motförslag till försvarsministerns promemoria. Jag tycker emellertid att det är märkligt att det finns pengar för att tillsätta arbetsgrupper på detta sätt inom krigsmakten, eftersom det klagas över att försvarsanslagen inte räcker till för andra ändamål. Enligt de uppgifter jag fått är den arbetsgrupp som ägnar sig åt detta relativt stor, och det blir intressant att se vad som kan komma från detta håll. Förslaget är ju endast en följd av 1960 års befälsreform, och i åtta år har man ju nu väntat ett slutgiltigt förslag beträffande tjänsteställningen. Det är nämligen inte bara i Sverige som vi är beroende av frågans lösning, utan den betyder också mycket i internationella sammanhang när det gäller FN styrkor o.d., där jag för övrigt själv varit engagerad. Jag och många med mig är emellertid tacksamma för det svar som statsrådet lämnat, eftersom detta verkar positivt och det ser ut att snabbt bli ett slutgiltigt beslut.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat inrikesministern om han vill medverka till åtgärder i syfte att uppmuntra pälsdjursuppfödning i Norrland, vilket bl.a. skulle vara av betydelse för att erbjuda småbrukare och arbetslösa skogsarbetare sysselsättning. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Pälsdjursuppfödningen i landet främjas redan genom att staten bekostar viss forskning och försök på detta område. Verksamheten äger rum vid en särskild försöksavdelning för pälsdjur vid lantbrukshögskolan. Vidare finns vid statens veterinärmedicinska anstalt en särskild konsulent för rådgivning i fråga om sjukdomar m.m. som angriper päls djuren. Den verksamhet jag nu nämnt hänför sig inte till pälsdjursuppfödning inom någon viss del av landet. Huruvida särskilda åtgärder för att uppmuntra pälsdjursuppfödning i Norrland kan vara motiverade är inte möjligt att besvara inom ramen för en enkel fråga.

Herr talman! Som svar på den enkla fråga jag ställt hade jag inte väntat mig någon längre utredning. Jordbruksministern svarar: »Huruvida särskilda åtgärder för att uppmuntra pälsdjursuppfödning i Norrland kan vara motiverade är inte möjligt att besvara inom ramen för en enkel fråga.» Detta tolkar jag ändå så att statsrådet har ett positivt intresse för frågan om pälsdjursuppfödning i Norrland som en näring och en komplettering av övrig sysselsättning. Möjligheter finns ju att återkomma med en interpellation i denna fråga, även om det inte blir jag som då kommer att besvära jordbruksministern. Med dessa ord vill jag tacka för det svar jag fått.

Herr talman! Herr Mundebo har ställt följande fråga till mig: »Har statsrådet observerat att felaktiga informationer har lämnats rörande bostadstilläggen och vad har gjorts för att lämna en bred och korrekt information?» stadsstyrelsen bedrivit en omfattande informationsverksamhet. Den har vänt sig dels till allmänheten, dels till länsbostadsnämnderna och de kommunala förmedlingsorganen, vilka har att handlägga bidragsärendena och stå allmänheten till tjänst med upplysningar. I maj och juni informerades länsbostadsnämndernas personal om reformen. I juli underrättade bostadsstyrelsen och Kommunförbundet gemensamt de kommunala förmedlingsorganen om olika åtgärder för att lämna barnfamiljerna upplysningar om bostadstillläggen. I augusti färdigställdes bostadsstyrelsens anvisningar, och dessa tillställdes länsbostadsnämnderna och förmedlingsorganen. I början av september anordnade <:bostadsstyrelsen konferenser över hela landet med de kommunala förmedlingsorganen, där upplysningsfrågorna särskilt behandlades. I september och oktober informerade Kommunförbundet i samarbete med länsbostadsnämnderna förmedlingsorganens personal om handläggningen av bidragsärendena. I enlighet med de uttalanden som gjorts i propositionen fick bostadsstyrelsen i maj Kungl. Maj:ts uppdrag att informera allmänheten om det nya bidragssystemet. I september tillställdes alla barnbidragsmottagare en personlig försändelse som innehöll upplysningsfolder, ansökningsblankett och uppgift om adress och telefonnummer till det kommunala förmedlingsorganet. I september och oktober infördes annonser bl.a. i hela dagspressen. Samtidigt sändes informationsprogram i radio om bostadstilläggen. Efter samråd med bostadsstyrelsen har flera större bostadsföretag också direkt informerat sina hyresgäster. Enligt min mening har bostadsstyrelsen i samarbete med Kommunförbundet lagt ner ett omfattande och förtjänstfullt arbete på att nå ut med en bred och korrekt information om de nya bostadstilläggen. Bostadsstyrelsen har i sin informa tion uppmanat barnfamiljerna att fylla i och sända in ansökan om bostadstilllägget senast den 15 oktober i år. I pressen har framskymtat att detta skulle vara felaktigt. I själva verket har det varit en förutsättning för att de kommunala förmedlingsorganen skall ha möjlighet att behandla dessa nya bidragsärenden i sådan tid att bostadstilläggen kan betalas ut med början i januari 1969. Detta har naturligtvis skett för att barnfamiljerna skall vara garanterade att från början få de nya bostadstilläggen utbetalda i rätt tid. Jag har svårt att inse att detta skulle vara felaktigt. Även de ansökningar som kommer in efter den 15 oktober behandlas givetvis så snabbt som möjligt. Jag vill slutligen nämna att bostadsstyrelsen i januari 1969 avser att i samråd med Kommunförbundet göra en fullständig undersökning om hur många familjer som sökt och erhållit bostadstillägg. I det sammanhanget får man ta ställning till formerna för den fortsatta informationsverksamheten.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret på min fråga. Av detsamma framgår att statsrådet är tillfredsställd med den information som lämnats. Jag är inte lika nöjd med informationen till allmänheten. I den broschyr som i september tillställdes barnfamiljerna och i den samtidiga annonseringen sades att ansökan skulle insändas senast den 15 oktober. Det var ingen rekommendation att man bör söka före den 15 oktober. I broschyren anges på inte mindre än tre ställen att ansökan skall vara inne senast den 15 oktober. Detta är inte korrekt. Man kan söka bidrag t.o.m. det första kvartalet 1970 för att få ut bidrag från början av 1969. Nu menar statsrådet att man med hänsyn till be handlingstiden borde ha sökt före den 13 oktober. Det har visat sig att behandlingen av ansökningarna är ett betungande arbete, men belastningen inom de olika kommunerna är varierande, och det är ingalunda nödvändigt att ansöka före nämnda tid för att få bidrag från den 1 januari 1969. Många barnfamiljer har också fått intrycket att det nu är för sent att söka efter den 135 oktober i år. Det är den bestämda uppfattning som många förmedlingsorgan och länsbostadsnämnder har. Det heter vidare att rätten till bostadstillägg bl.a. är beroende av hur många barn under 16 år man har. Också detta är felaktigt. Man kan vara äldre än så och ändå räknas som barn, t.ex. om det utgår förlängt barnbidrag eller studiebidrag. Detta är enligt min mening allvarliga fel. Man kan inte undgå att få intrycket att socialdepartementet, som =:varit starkt engagerat i arbetet med denna broschyr, hade en så stark önskan att få ut broschyren i september att man inte ägnade tillräcklig omsorg åt att kontrollera sakinnehållet. Vi har ett stort behov av social information, men den skall vara korrekt, annars förfelar den sitt syfte. Jag menar att vi inte bör avvakta en undersökning nästa år innan vi ger ut en ny och korrekt information om de nya bostadstilläggen.
Herr talman! Anledningen till att familjerna har uppmanats att lämna in ansökan senast den 13 oktober har jag redan klargjort i mitt svar. Vi har velat garantera att barnfamiljerna från början skall få de nya bostadstilläggen utbetalda i rätt tid. även om inte herr Mundebo sätter värde på detta, tror jag att de familjer som det nu gäller gör det. Bostadsstyrelsen uppger att det har strömmat in ansökningar till förmedlingsorganen även efter den 15 oktober. Det tycks alltså inte vara så som herr Mundebo tror, att ansökningsförfarandet skulle ha upphört efter denna tidpunkt. Herr Mundebo tog också upp möjligheten att få retroaktiva barnbidrag. Enligt reglerna för bostadstillägg liksom för allmänt barnbidrag kan bidrag utgå retroaktivt för ett år. Självfallet bör den fortsatta informationen även innefatta uppgifter om detta, men bostadsstyrelsen har när den gått ut med sin första information enligt min mening börjat i rätt ände för att tillse att barnfamiljerna skall få ut sina bidrag redan från början. Herr Mundebo tycks däremot mena att man skulle börja upplysningsverksamheten med att tala om reglerna för retroaktiva bidrag. Herr Mundebo tar också upp 16-årsgränsen och har anmärkningar att göra mot det sätt på vilket denna har framställts i broschyren. När det gäller åldersgränsen vill jag påpeka att denna i de tabeller, som återfinns i bostadsstyrelsens upplysningsbroschyr över de statliga bostadstilläggen, utan undantag är 16 år. Beträffande det kommunala bostadstillägget har det inte varit möjligt att lämna detaljerade uppgifter i upplysningsbroschyren, och de undantag från 16-årsgränsen, som i vissa fall gäller för det kommunala bostadstillägget, är ju inte heller något aktuellt problem just nu när bidragssystemet skall starta. Riksdagen har nämligen beslutat denna regel i syfte att förhindra en senare minskning av ett redan utgående kommunalt bostadstillägg när äldsta barnet fyller 16 år men fortsätter sina studier. Tillämpningen av denna regel kommer förmedlingsorganen att fästa uppmärksamheten på när det blir aktuellt.

Herr talman! Jag vill verkligen försäkra att det är angeläget för mig att barnfamiljerna kan få bostadstilläggen och få dem från januari månad. Det är just därför jag finner det så nödvändigt att man lämnar en korrekt information om de regler som gäller. Det är möjligt att få bidrag fr.o.m. januari 1969 även om ansökan kommer in vid senare tidpunkt än den 15 oktober 1968. Broschyren ger dock intrycket att man icke kan få bidrag för 1969, om ansökan inte kommer in före den 15 oktober i år. Nu inkommer ansökningar fortfarande, framhåller statsrådet Odhnoff. Ja visst — detta är ju beroende på att bostadsstyrelsens felaktiga information har korrigerats av informationer från förmedlingsorganen och från andra organ på bostadsområdet. Där har nämligen poängterats att det ingalunda är nödvändigt att söka bostadstilläggen före den 15 oktober. Jag anser fortfarande att den lämnade informationen inte är korrekt och att det är nödvändigt att statsmakterna går ut med en ny, riktig information om de regler som gäller. Vi måste komma bort från den rådande ordningen att familjebostadsbidragen varit okända. Bostadstilläggen bör bli kända för barnfamiljerna.
Herr talman! Upplysningarna till allmänheten om de nya bostadstilläggen är en mycket viktig uppgift, och jag anser att bostadsstyrelsen i samråd med Kommunförbundet har skött denna uppgift på ett utmärkt sätt. Jag vill till sist säga att stickprovsundersökningar som bostadsstyrelsen gjorde i mitten av oktober pekar på att antalet ansökningar då var i stort sett det man räknat med utom i storstadsområdena, där siffrorna var lägre än för landet i övrigt. Herr Mundebos hemkommun Lidingö uppvisade för övrigt en bottennotering. Varför så är fallet är det kanske lättare för herr Mundebo än för mig att svara på.
Herr talman! Jag måste avslutningsvis få konstatera att statsrådet Odhnoff fortfarande är nöjd med den information som har lämnats, trots att den bevisligen på några punkter inte är korrekt. Statrådet Odhnoff är också nöjd med att det är många barnfamiljer som inte har sökt de nya bostadstilläggen. Jag kan för min del inte vara nöjd förrän alla de barnfamiljer som är berättigade till bostadstillägg också vet om, att de har rätt att söka sådana, och att de — om de vill ha dem — också har sökt dem.

Herr talman! Herr Sjöholm har framställt en enkel fråga om jag ämnar vidtaga någon åtgärd för att förbättra möjligheterna att upptäcka och beivra barnmisshandel. Frågan har riktats till mig sedan en interpellation i samma ämne framställts i första kammaren av herr Brundin. Denna interpellation har jag besvarat den 10 december. I interpellationssvaret har jag erinrat om att det år 1966 inleddes en rad åtgärder för att motverka barnmisshandel. Ett tillägg infördes i 93 § i barnavårdslagen. Det innehåller att var och en, som får kännedom om att barn misshandlas i hemmet eller eljest där behandlas på sådant sätt att dess kroppsliga eller själsliga hälsa utsätts för fara, bör anmäla detta till barnavårdsnämnd. Samtidigt gjordes en ändring i den s.k. agaparagrafen i föräldrabalken. Genom lagändringarna gavs ett klart uttryck för lagstiftarens vilja att stävja barnmisshandel och skapa underlag för ytterligare åtgärder. Socialstyrelsen utarbetade råd och an Efter initiativ av 1965 års riksdag och på uppdrag av Kungl. Maj:t tillsatte vidare dåvarande medicinalstyrelsen en undersökning angående barnmisshandel. Den kom till stånd för att ge ett fastare underlag för utformningen av praktiska åtgärder till bekämpande av barnmisshandel. Undersökningsarbetet har anförtrotts åt sex sakkunniga och är numera i allt väsentligt avslutat. Undersökningen har omfattat 119 kända fall av barnmisshandel under tioårsperioden 1957— 1966. Jag har också i interpellationssvaret lämnat uppgifter ur en preliminär sammanställning av material som insamlats under undersökningen. Redovisningen av utredningsgruppens arbete har beklagligtvis försenats, men dess betänkande kommer enligt vad jag inhämtat att tillställas socialstyrelsen omkring årsskiftet. Därefter avser socialstyrelsen att skyndsamt lägga fram förslag till ytterligare åtgärder.
Herr talman! Jag tackar givetvis för svaret, som borde vara väl genomtänkt, eftersom jag ställde frågan den 16 oktober — alltså för nära nog två månader sedan. Det är ganska lång tid för att ge ett enkelt svar på en enkel fråga. Jag förstår nu att det skall ligga en liten reprimand åt mig i första meningen i svarets andra stycke: »Frågan har riktats till mig sedan en interpellation i samma ämne framställts i första kammaren av herr Brundin.» Det är en oriktig uppgift. Frågan, som jag har framför mig i avskrift, ställdes som jag nyss sade den 16 oktober — d. v. s. höstsessionens första dag. Jag tror att man varken kan interpellera eller ställa enkla frågor innan en riksdagssession bör jat. Jag har talat med herr Brundin, och såvitt han kunde erinra sig interpellerade han den 17 oktober. Statsrådet har alltså lämnat en oriktig uppgift. Herr talman! Jag har faktiskt en viss erfarenhet av enkla frågor och har många gånger använt mig av detta institut, som enligt min mening är utmärkt. Övriga ministrar brukar svara veckan efter frågans framställande, och jag tror inte att de gör det därför att de har en mindre arbetsbörda än statsrådet Odhnoff utan kanske snarare därför att de har större respekt för riksdagen — jag betonar att jag säger riksdagen och inte riksdagsmännen. Dessutom har jag, hur lång tid som än har gått, inte fått något svar på min fråga. Fördelen med enkla frågor är att de framställs i omedelbar anslutning till något aktuellt problem, som debatteras i pressen och bland allmänheten. Vid det tillfälle då jag ställde min fråga hade barnavårdsnämnder, som fått vetskap om grov misshandel av barn, inte rapporterat detta vidare till polisoch åklagarmyndigheter. Jag ansåg att det var upprörande, och frågan gällde just detta spörsmål. Men min fråga är fortfarande obesvarad. Det är beklagligt, eftersom det rör sig om ett verkligt allvarligt problem. Den rapport som statsrådet lämnade i första kammaren den 10 december var kuslig; man kan emellertid inte koppla samman ett interpellationssvar i en kammare med svar på en enkel fråga i en annan. Det är att föregripa den enkammarriksdag som vi kommer att få. Vi har dock fortfarande två kamrar — av vilka detta är den andra och det är enligt min mening felaktigt att förutsätta att en ledamot av andra kammaren kan lyssna till de svar som lämnas i första kammaren. Det är beklagligt att min fråga inte besvarats ordentligt, eftersom det verkligen är väsentligt att barnavårdsnämnderna får klart för sig vad de skall göra för att förhindra ytterligare barn misshandel — och också gör det — när de fått kännedom om upprörande fall.
Herr talman! Denna enkla fråga och den interpellation i samma ämne som herr Brundin framställt i första kammaren är av respektive frågeställare daterade den 16 oktober, oberoende av vad herr Brundin har erinrat sig. I respektive kamrar är emellertid herr Brundins interpellation i första kammaren daterad den 16 oktober, och herr Sjöholms enkla fråga i andra kammaren den 17 oktober. Beträffande övriga spörsmål som herr Sjöholm tog upp ber jag att få hänvisa till interpellationsdebatten i första kammaren.
Herr talman! Jag sade att frågan ställdes den 16 oktober, den första dagen av höstsessionen och den första dag under hösten då frågor över huvud taget kunnat framställas. Det är en något underlig anvisning till en riksdagsledamot att säga att han skall lyssna till en debatt som förs i medkammaren. Det gör vi i regel när det är möjligt, men jag kunde t.ex. ha varit med i en debatt i denna kammare när svaret lämnades i första kammaren. Denna metodik är besynnerlig, och det är tråkigt att jag inte kunnat få ett ordentligt svar. Frågeinstitutet är som sagt utmärkt, och Övriga ministrar sköter det alldeles perfekt. Frågeställaren får svar veckan efter det han framställt sin fråga. Man missar poängen med enkla frågor om man använder statsrådet Odhnoffs metodik. En enkel fråga skall vara kortfattad och gälla ett aktuellt problem. Svaret skall också vara kortfattat och dessutom upplysande. Något sådant svar har jag inte fått.

Herr talman! Herr Martinsson har frågat om jag är i tillfälle att lämna en redovisning av regeringens syn på Ådalsproblemet och av de skyndsamma åtgärder som kan väntas för att skapa bättre näringspolitiska förutsättningar inom regionen.

Vid flera tillfällen under de senaste åren har jag för riksdagen redovisat regeringens syn på arbetsmarknadssituationen i Ådalen. Det är därför inte erforderligt att nu lämna någon mera utförlig redovisning för de omständigheter som konstituerat de allvarliga sysselsättningssvårigheterna i området. Det torde vara tillräckligt att erinra om ensidigheten i Ådalens näringsliv och de genomgripande strukturella förändringar som har skett i de näringar som traditionellt sysselsatt huvudparten av de förvärvsarbetande. Antalet arbetstillfällen i jordoch skogsbruk liksom inom skogsindustrin har decimerats väsentligt. Samtidigt har övriga industrigrenar utvecklats svagt, och resultatet har blivit en betydande minskning av antalet förvärvsarbetande. Den negativa utvecklingen har starkt accentuerats genom de senaste årens omfattande företagsnedläggelser, som i synnerhet berört Kramfors kommunblock. Sedan år 1964 har sju företag inom blocket med sammanlagt 870 anställda lagts ned. För någon tid sedan meddelades också varsel om nedläggning av Kramfors sågverk, som för närvarande har omkring 150 anställda. Utvecklingen har sedan länge följts med uppmärksamhet från regeringens sida. Motåtgärder har satts in successivt för att så långt möjligt underlätta situationen för arbetskraften. Härvidlag har den lokaliseringspolitiska stödverksamheten spelat en viktig roll. Sedan år 1963 har 33 företag i Ådalen fått statligt stöd för nyetableringar eller utvidgningar. Investeringar har på detta sätt kommit till stånd i området för nära 300 miljoner kronor. När samtliga investeringar genomförts beräknas de ge sysselsättning åt omkring 1 000 personer. I det lokaliseringspolitiska arbeiet har regeringen betraktat Härnösand, Kramfors och Sollefteå som en enhetlig region — väl lämpad att betecknas som ett utvecklingsblock — där Kramfors kommunblock genom sitt geografiska läge spelar en viktig roll. Inom kommunblocket har de lokaliseringspolitiska insatserna hittills skapat sysselsättning för 245 personer. Vidare beräknas utbyggnaden av NCB:s pappersbruk i Väja medföra en direkt ökning av arbetsstyrkan med 60—380 personer under nästa år. Härtill kommer en inte obetydlig sekundäreffekt vid skogsavverkning, transporter m.m. Genom samgående mellan Byggproduktion AB och SCA samt med lokaliseringspolitiskt stöd har vidare ett pro Jekt gällande trähusfabrikation kunnat realiseras, Till detta kommer att man genom vissa organisatoriska förändringar bl.a. på försäljningssidan vid ett befintligt snickeriföretag inom kort torde kunna räkna med en sysselsättningsökning på 70—380 personer. Genom dessa åtgärder beräknas den vid sågverket friställda arbetskraften till stor del kunna erhålla sysselsättning. Sedan meddelandet kom om den beslutade nedläggningen av Kramfors sågverk har de lokaliseringspolitiska ansträngningarna intensifierats ytterligare. Kontakter har tagits med ett flertal företag. Förhandlingar har bl.a. förts med ett par verkstadsföretag, som i ett inledande skede beräknas komma att sysselsätta minst ett 100-tal personer. Beträffande ett av företagen är förhandlingarna nu slutförda. Ansträngningarna kommer att fortsätta för att ytterligare söka bredda sysselsättningsbasen i Ådalen och för att åstadkomma ett mera differentierat näringsliv. 1 detta sammanhang vill jag erinra om att en särskild delegation för statlig industrietablering tillkallats i syfte att genom statligt företagande skapa nya Ssysselsättningstillfällen, framför allt i skogslänen. Med hänsyn till den stagnerande utvecklingen när det gäller antalet sysselsatta inom industrin blir det emellertid också viktigt att i större utsträckning än tidigare beakta tillgängliga 1okaliseringsobjekt inom den privata och offentliga servicesektorn. Jag vill erinra om att regeringen nyligen har beslutat uppdra åt fångvårdens byggnadskommitté att skyndsamt utreda frågan om det slutna platsutrymmet inom norra kriminalvårdsräjongen med utgångs Punkt i den ändrade förutsättningen att en ny sluten sidoanstalt skall förläggas till Adalen. Vad jag här har anfört betyder inte att skogsindustrin bör föras ur den fortsatta diskussionen om Ådalens industriella utveckling. Enligt min uppfattning har skogsindustrin en vital uppgift att fylla när det gäller att tillvarata områdets naturtillgångar. Från regeringens sida har vi därför med uppmärksamhet tagit del av den utredning som lagts fram från SCA:s sida angående förutsättningarna för att bygga ett tidningspappersbruk i Kramfors. Det beslut som SCA:s styrelse i samband därmed fattat innebär att projektet inte för närvarande anses kunna genomföras av företagsekonomiska skäl. Samtidigt har styrelsen förklarat att någon nedläggning av Kramfors sulfitfabrik inte nu är aktuell. Detsamma gäller enligt vad jag inhämtat även NCB:s och Graningeverkens anläggningar i Sandviken och Utansjö. Härigenom erhålls en frist för att överväga alternativa lösningar att bygga ut skogsindustrin i området. I detta sammanhang kan erinras om de uppgifter som publicerats dels om planer inom NCB att uppföra en industri för tillverkning av konstruktionsplywood, dels om vissa utbyggnadsplaner inom Graningeverken. I den mån sådana projekt konkretiseras är man från regeringens sida beredd att pröva lämpliga former för stöd. Riktmärket för den skogsindustriella utvecklingen i regionen måste vara att skogsindustrin baseras på rationellt utformade, internationellt konkurrenskraftiga företagsenheter, som kan ge de anställda en god utkomst och säkra deras sysselsättning på längre sikt. Det är angeläget att understryka detta med hänsyn till de frågor som herr Lorentzon ställt i interpellationen. Av vad jag här sagt följer också att det inte kan ligga i löntagarnas intresse att orationella och olönsamma företag bevaras. Ett nedläggande av oräntabla företag kan självfallet inte heller utgöra motiv för instiftandet av en vanhävdslag av det slag som herr Lorentzon syftar på. Samtidigt är det angeläget att starkt understryka de enskilda industriföretagens ansvar mot såväl de anställda som samhället. Detta ansvar får helt naturligt en särskild tyngd när det gäller företag, som på grund av sitt dominerande inflytande över ett områdes naturtillgångar spelar en avgörande roll både för sysselsättningen och för bygdens ekonomiska liv i stort. Det är ett allmänt intresse att företag av denna typ gör betydande ansträngningar för att vidmakthålla och stärka redan etablerade företagsenheter. Skulle detta inte vara möjligt, får man förutsätta att företagen målmedvetet prövar alla möjligheter att erbjuda de anställda nya arbetstillfällen. En viktig fråga i detta sammanhang är hur samhällets organ skall kunna erhålla erforderliga informationer innan viktigare beslut träffas inom näringslivet. Det är väsentligt för den näringspolitiska planeringen och därmed också för de anställdas trygghet på längre sikt. En förbättrad information om näringslivets dispositioner är också av vikt, om onödiga förluster i samhällskapital skall kunna undvikas. Denna problematik har med all rätt understrukits starkt i herr Martinssons interpellation. Hithörande frågor har nu tagits upp till prövning i en särskild utredning, som tillsatts av statsrådet Wickman. I mitt svar har jag ansett det befogat att lägga tyngdpunkten på de lokaliseringspolitiska och industripolitiska aspekterna. Jag vill emellertid understryka att också arbetsmarknadspolitiken, liksom hittills, måste spela en central roll, om = sysselsättningsproblemen i Ådalen skall kunna bemästras. Omfattande åtgärder har vidtagits under de senaste åren för att bereda den friställda arbetskraften ny sysselsättning. Sålunda har arbetsförmedlingens insatser intensifierats genom förstärkning bl.a. av förmedlingen i Kramfors och punktinsatser från huvudkontoret i Härnösand. Med hänsyn till bristen på arbetstillfällen på den lokala arbetsmarknaden har verksamheten i stor utsträckning fått inriktas på interlokala förmedlingsåtgärder. Flyttningen har i hög grad underlättats för de enskilda genom olika former av flyttningsbidrag. Samtidigt har möjligheterna till arbetsmarknadsutbildning «förbättrats dels genom lokalisering av ett utbildningscentrum till området, dels genom intensifiering av = lokaliseringsutbildningen. Under de senaste fem åren har beslut fattats om utbildning för närmare 800 personer inom företag i Härnösand-Kramfors-regionen. Utbildningsenheten i Kramfors har nu en total kapacitet av 110 platser. De nu nämnda åtgärderna har emellertid inte varit tillräckliga för att motverka en ökning av arbetslösheten. Samhällets insatser för att bereda sysselsättning genom särskilt anordnade arbeten har därför successivt fått ökas. Detta har främst gällt den äldre och lokalt bundna arbetskraften. Bl. a. har ett par mekaniska verkstäder för industriellt beredskapsarbete med omkring 85 anställda etablerats. Vidare har reguljära beredskapsarbeten under den senaste femårsperioden utförts för en kostnad av cirka 50 miljoner kronor. Dessa arbeten, som i oktober sysselsatte 570 personer, har inriktats på objekt som syftat till att förbättra förutsättningarna för näringslivet i området. Under de närmaste åren kan man räkna med fortsatta differentierade insatser från arbetsmarknadsorganens sida för att bereda arbetskraften meningsfull sysselsättning. Tillsammans med en utbyggd lokaliseringspolitisk verksamhet bör detta på sikt kunna medföra att en tillfredsställande regional balans uppnås i Ådalen.

Herr talman! Det är betecknande för debatterna här i riksdagen att då det gäller storfinansens handlande, speciellt i Ådalen, intresset inte är så stort. Det var däremot så mycket större när ett statligt företags svårigheter debatterades här för en stund sedan. Inledningsvis nämner inrikesministern i sitt svar att han vid flera tillfällen under de senaste åren för riksdagen redovisat regeringens syn på arbetsmarknadssituationen i Ådalen. Det stämmer. Själv har jag vid sex olika tillfällen under de senaste fyra åren interpellerat inrikesministern angående sysselsättningsläget i Ådalen och om åtgärder i anslutning till bl.a. företagsnedläggningarna inom detta område. Det är allmänt känt att företagsnedläggningarna i Ådalen under de senaste åren har duggat tätt. Ådalen är ett klassiskt exempel på hur storfinansen helt kan utsuga en bygd för att dra sig därifrån sedan mera vinstgivande profitprojekt visat sig tillgängliga på andra håll. Men Ådalen är också ett slående exempel på att den hittills förda lokaliseringspolitiken har misslyckats. Om sysselsättningsläget skall kunna bemästras i Ådalen och Ådalen räddas måste samhället träda till med etablerandet av industrier. Varje svar som inrikesministern lämnat på mina interpellationer om sysselsättningsläget i Ådalen har varit omfattande och ordrikt — det skall erkännas — men sällan eller aldrig har det funnits något egentligt konkret att ta på. Man har tvingats att återkomma gång på gång. Även om inrikesministerns svar i dag i någon mån skiljer sig från tidigare avgivna interpellationssvar, ger det inget nytt utöver vad som tidigare varit känt för ådalsbefolkningen i den fråga det nu gäller. Jag hade faktiskt väntat mig något slag av löfte till befolkningen i Ådalen om statliga insatser, om en allvarlig satsning på exempelvis en statlig verkstadsindustri, en fråga som jag tagit upp även i mina tidigare inter pellationer. För övrigt vill jag fråga: Var finns den plan över utvecklingen som Ådalen egentligen behöver? Tillåt mig, herr talman, att få citera vad den socialdemokratiska tidningen Aftonbladet anfört i dessa frågor i en ledare den 13/11 i år rubricerad »Plottrig lokalisering». Tidningen ger den hittills förda lokaliseringspolitiken med lokaliseringsstöd åt ett antal mindre projekt inget särskilt gott betyg: »Något större inbördes samband mellan projekten syns inte föreligga. Det är de enskilda företagen som kommit med initiativen och resultatet har inte sällan blivit att man helt i onödan gett subventioner åt företag med god ekonomi och goda vinster. Däremot har man ännu inte sett någon regional satsning av betydelse eller knappt ens ansatser till en sådan. I Ådalen är det värre än någonsin. — — — Men samhället har resurser nog. Låt oss till att börja med se en samhällsfinansierad verkstadsindustri i Ådalen. Det tar kanske en viss tid innan en sådan initialsatsning förräntar sig, företagsekonomiskt sett. Ur samhällsekonomisk synpunkt bör däremot spridningseffekterna, på litet längre sikt, bli enbart positiva.» Inrikesministern är mycket väl medveten om att det föreligger önskemål och krav från fackföreningsrörelsen i Ådalen om en större statlig verkstadsindustri till området. Under tidigare interpellationsdebatter har jag hänvisat till dessa krav, och jag hänvisar till det även i dag. Självklart är ingen motståndare till att det etableras mindre företag i området. Man är givetvis intresserad av varje arbetstillfälle som kan betecknas som meningsfullt. Men i ådalen har vi också en kuslig erfarenhet av hur det kan gå med privata företag som etableras med i stort sett statliga och kommunala medel. Jag vill uttala den förhoppningen att de mindre företag som nu är aktuella eller som kommer att etablera verksamhet i Ådalen inte skall gå samma väg som det företag jag nu har i tankarna och som det på sin tid knöts så stora förväntningar till. Så till de övriga frågor som jag har ställt i interpellationen. Den första frågan var, då den ställdes, mer än befogad. SCA var mycket väl medveten om att Kramfors för SyS selsättningen var beroende av att löftena om etablerandet av pappersbruket infriades. Dessa löften hade givits gång på gång under en rad år. Vid nedläggningen av plattfabriken i Kramfors för något år sedan uppstod ingen som helst opinion bland folket; SCA lovade ju den gången att siarta ett pappersbruk som skulle sysselsätta betydligt fler anställda än de som avskedades. Denna nyhet slogs upp stort i lokalpressen, och man hjälpte till att dämpa den opinion som då faktiskt hade behövts. SCA, som inte står främmande för möjligheterna att erhålla lokaliseringspengar från samhället, kunde väl i ett fall som detta ha tilltvingat sig kraftigt tilltagna bidrag. Men SCA föredrog ändå att inte etablera sig i Ådalen. Av inrikesministerns svar framgår inte att han anser att nedläggandet av sågverket skulle vara ett sabotage mot den av statsmakterna förda lokaliseringspolitiken. Inte heller är inrikes ministern överens med mig om att denna nedläggning aktualiserar frågan om stiftandet av en industriell vanhävdslag ändå förhåller det sig så, enligt upp: gifter i pressen från den anställda arbetskraften, att SCA i det sågverk det här är fråga om inte har gjort några omfattande reparationer och moderniseringar under de senaste 20 åren. Man har endast utfört reparationer som behövts för att sågverket nödtorftigt skulle kunna hållas i gång. Under dylika förhållanden kommer naturligtvis slutligen den dag då företaget inte längre ger den profit som Svenska handelsbanken anser till fyllest. Nog kan man i ett fall som detta med fog tala om industriell vanhävd! Samma förhållande gäller för övrigt den massafabrik som SCA driver i Kramfors. Inte heller här har man sedan en längre tid tillbaka utfört annat än nödtorftiga reparationer för att hjälpligt kunna hålla driften i gång. Arbetarna vid denna fabrik frågar sig med rätta när den dagen randas då ett meddelande från SCA kommer att nu går massafabriken med förlust, nu kan vi inte längre hålla den i gång — den är oräntabel. Av inrikesministerns svar i dag att döma står han inte helt främmande för detta perspektiv. Så återstår ytterligare två sågverk i Ädalen som SCA äger. Inrikesministern svarar inte på den fråga jag i det sammanhanget ställt i interpellationen. Jag vill upprepa att befolkningen i Ådalen med tillfredsställelse noterar varje möjlighet till ny sysselsättning som yppas. Företagsnedläggningarna har varit många och nyetableringarna få. Det kommer därför att hälsas med verklig glädje om något fördelaktigt inträffar på sysselsättningsfronten i Ådalen. Jag måste konstatera att vad inrikesministern i dag redovisar i sitt svar inte är någon nyhet. Det är känt tidigare och löser inte sysselsättningsproblemen i Ådalen — framför allt inte med tanke på att ytterligare företagsnedläggningar kan bli aktuella. Det måste kraftigare tag till. In i bilden kommer frågan om ett statligt engagemang, och det gäller då en statligt ägd större verkstadsindustri. Från vårt partis sida har vi gång på gång hävdat, att vad Ådalen behöver är en differentierad industri. Vi har för vårt vidkommande inte hyst något större förtroende för SCA och dess löften om ett pappersbruk i detta område. Vi har hyst den uppfattningen, att SCA — av dess handlande att döma — så snart det är möjligt bildligt talat kommer att skudda Ådalens stoft från sina fötter och avveckla de företag man där har; dessa bygger ju samtliga på skogen som råvara. Jag finner inrikesministerns förtroende — av interpellationssvaret att döma — för SCA en aning blåögt. Jag skulle i detta sammanhang gärna vilja citera det stycke i interpellationssvaret där inrikesministern säger följande: Samtidigt är det angeläget att starkt understryka de enskilda industriföretagens ansvar mot såväl de anställda som samhället. Detta ansvar får helt naturligt en särskild tyngd, när det gäller företag, som på grund av sitt dominerande inflytande över ett områdes naturtillgångar spelar en avgörande roll både för sysselsättningen och för bygdens ekonomiska liv i stort. Det är ett allmänt intresse att företag av denna typ gör betydande ansträngningar för att vidmakthålla och stärka redan etablerade företagsenheter. Skulle detta inte vara möjligt, får man förutsätta att företagen målmedvetet prövar alla möjligheter att erbjuda de anställda nya arbetstillfällen.» Dessa möjligheter har SCA haft i alla år, men man har inte vidtagit några åtgärder som visar att man känner ansvar för den arbetskraft man avskedar. Visst har exempelvis Svenska handelsbanken, ägaren till SCA, alla möjligheter att genom sina olika dotterföretag etablera andra företag i Ådalen för de människor man avskedat. Så har dock inte skett. Något större ansvar mot de anställda och samhället — något som inrikesministern förutsätter att SCA skulle känna — har man inte kunnat finna hos Handelsbanken då det gäller Ådalen. När guldåldern är över så investerar man på annat håll. Befolkningen i Ådalen har tappat tron på privat företagsamhet i form av SCA. Man förväntar sig insatser från samhället av helt annat slag än dem man hittills sett exempel på. Arbetarrörelsen i vårt land har också en av sina starkaste förankringar just i Ådalsområdet. Detta borde även enligt min uppfattning ha stor betydelse i detta sammanhang.

Herr talman! Jag vill tacka inrikesministern för svaret på min interpellation. Sedan man tagit i närmare betraktande vad inrikesministern svarat, kan man inte undgå att ge något av bakgrunden till vad som egentligen händer här i vårt land beträffande den ekonomiska utvecklingen och konjunkturen. Det visar sig att skillnaderna mellan de gynnade delarna av landet och de missgynnade delarna blir allt större. I tidningen Arbetsmarknaden finns i det senaste numret en redovisning av sysselsättningsutvecklingen under rubriken »Skärpta skillnader mellan skogslänen och övriga landet». Det visar sig, att medan arbetslösheten minskat i storstadslänen och även i de län som kallas de övriga länen, så har den ökat alltmer i skogslänen. I november i år föll 20 procent av arbetslösheten på storstadslänen, 36 procent på vad som betecknas som Övriga län och 44 procent på skogslänen. Medan arbetslösheten minskade i storstadslänen och övriga län med 1 200 respektive 1100 mellan november 1967 och november 1968, har den under samma period ökat med 2 200 i skogslänen. Om vi går till Västernorrlands län finner vi där en arbetslöshet på 2806 i november månad i år. Det är en ökning med 738 i jämförelse med november månad 1967. 1967 var ju på intet sätt något gott år för Västernorrlands län och dess sysselsättning. I Ådalen har vi totalt 1 032 arbetslösa. Regionen Härnösand-Kramfors-Nyland har 461 arbetslösa, av vilka 300 återfinns i Kramfors-Nyland. Det är alltså en besvärande utveckling vi här kan konstatera, och den har ju också redovisats i inrikesministerns svar. Vi i denna del av landet har svårt att finna oss i att människorna där pressas allt hårdare medan landet i övrigt upplever ett uppsving i konjunkturen, en ständigt stigande standard.

Några underverk kan inte utföras. Inrikesministern har redovisat sin egen och arbetsmarknadsmyndigheternas aktivitet på detta område. Planeringsråd och företagarförening är i verksamhet. Man kan också med tillfredsställelse hälsa de olika uppslag till förbättringar som inrikesministern återgav i interpellationssvaret. Bl. a. kommer skogsägarföreningarnas papperspruk i Väja att under nästa år öka arbetsstyrkan med 60—380 man. Det har emellertid upplysts av direktör Sten Nilsson i detta företag att man inte har någon möjlighet att hjälpa dem som blir friställda från sågverket i Kramfors. Man måste ha yngre personal, man måste ha personal med specialutbildning och vill själv trimma upp en styrka av unga arbetare, varför friställda äldre sågverksarbetare inte kan komma i fråga. Vi hoppas en hel del av BPA:s och SCA:s trähusfabrik, men det kanske mest positiva är väl ändå det snickeriföretag som räknar med att sätta in ytterligare ett skift i sin drift tack vare att man kan lägga om försäljningen; man har bra produkter och man har lätt för att sälja dem. Man har dock haft en för liten försäljningsapparat och hoppas nu att den bättre försäljningsapparaten skall kunna möjliggöra eit ytterligare skift arbetare i snickerifabriken. Jag tror emellertid att det utöver des sa insatser även behövs en mera generös syn på samhällets investeringar, inte bara i Ådalen utan i skogslänen i allmänhet. I de fall då man i andra delar av landet väjer för investeringar dels av rent statsfinansiella skäl, dels av konjunkturmässiga skäl, har vi inte anledning att göra det i dessa hårt drabbade trakter. Vi får väl, liksom inrikesministern, räkna med att skogsindustrin kommer att vara en dominerande näringsgren även i fortsättning. En hel del skogsprodukter måste skeppas ut från Ådalen. Vi tror inte att det är möjligt att göra så, som Cellulosabolaget har tänkt sig, nämligen köra varor på lastbil till Tunadalsterminalen, utan det torde väl bli nödvändigt med utbyggande av en hamn för att tillgodose ådalens transportbehov. Men även på andra områden borde det finnas uppslag för statliga myndigheter att med en generös satsning försöka avhiälpa de svårigheter som Ådalen befinner sig i. Det är inte bara en fångvårdsanstalt som man skall tänka sig, utan med nuvarande kommunikationsmöjligheter på teleområdet och även rent trafikmässigt skulle mycket väl statliga förvaltningar av olika slag kunna förläggas till detta område. Jag tror att det i hög grad behövs ett nytänkande för att vi skall få den effekt som vi hoppas på och väntar oss. Just nu ser man inte med så stor optimism på situationen, men något har ju ändå detta svar givit, och jag vill tacka för de informationer som lämnas i det. Jag hoppas också att inrikesministern i fortsättningen utan fördomar och utan att alltför mycket låta sig hindras av statsfinansiella skäl, verkligen skall utnyttja varje möjlighet för samhället att aktivera näringsliv och förvaltning och över huvud taget utkomstmöjligheterna för befolkningen i Ådalen.